Herr talman! Det går väl ändå inte att komma ifrån att devalveringen har drivit upp inflationstakten. Den är högre nu än när devalveringen genomfördes. Att den inte blev så hög förra året som både vi och regeringen då trodde beror på att den internationella utvecklingen blev avsevärt bättre än väntat. Men det viktiga är ju att inflationen i Sverige under förra året var dubbelt så hög som i viktiga konkurrentländer. Arbetslösheten i Danmark har sjunkit under regeringen Schläter. I Sverige är arbetslösheten högre än när regeringen Palme tillträdde. Den socialdemokratiska kritiken mot det moderata budgetalternativet går ut på dels att vi sparar så förskräckligt mycket att det drabbar de svaga och skapar arbetslöshet, dels att vi i själva verket inte sparar något nämnvärt alls. Jag har sagt det förr, och jag upprepar det nu: För att få någon trovärdighet kring er kritik måste ni bestämma er för en av dessa två argumentationslinjer. Så länge ni kör efter båda, blir rimligen slutsatsen att ni socialdemokrater tycker att vi moderater genomsnittligt sett ligger något så när rätt. Kjell-Olof Feldt borde nog vara försiktigare med att anklaga oss för att vilja driva fram arbetslöshet. Faktum är att arbetslösheten alltsedan socialdemokraterna återkom har legat på rekordnivå. Jag har hört det sägas att det är överraskande att vi moderater inte kritiserar socialdemokraterna så hårt för det. Detta sammanhänger kanske med vår grundsyn, att sysselsättning och arbetslöshet mera är frågor för arbetsmarknadens parter. Sätts priset på arbetskraft för högt, blir resultatet lägre efterfrågan på arbetsinsatser och därmed färre jobb. Men en regering kan naturligtvis bädda för en lugn löneutveckling genom att föra en klok ekonomisk politik. Då skall man inte höja utan sänka skatterna. Den moderata budgetpolitiken ger avsevärt bättre möjligheter att undvika inflationsdrivande lönekrav, vilket är det största hotet mot sysselsättningen. Herr talman! Till slut vill jag, för att avsluta med en klang i dur, tacka Kjell-Olof Feldt för två ställningstaganden. Det ena är att han har beslutat att avskaffa den meningslösa inskränkning i konsumentfriheten som symboliseras av de plastskynken som i livsmedelsaffärerna dras över folkölet på kvällar och söndagar. Jag skrev egenhändigt in detta krav i vår frihetsmotion, och jag har sällan blivit så snabbt bönhörd. Det andra beskedet gäller också detaljhandeln. Liksom Björn Molin vill jag gratulera till avvisandet av fackets krav att begränsa affärernas öppettider. Nu gäller det bara för Kjell-Olof Feldt att baxa bort fackföreningsfonderna också.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt säger att man inte har haft många dagar på sigi finansdepartementet för att värdera oppositionens alternativ. Det var en överflödig information. Det märktes av den värdering av i varje fall centerns förslag som finansministern här har gjort. Förslaget om oljeersättningsfondens överflyttande till budgeten är ett förslag som vi upprepar. Vi har haft det tidigare, och vi tackar för att ni har anslutit er till det. Men vi betonar att det är en engångsbesparing, en engångsmanöver för att stärka budgeten. Vi har inte gjort anspråk på mera. Sedan talade Kjell-Olof Feldt om tvångsinlösen av mindre bostadslån. Vi räknar med att på frivillig väg erbjuda innehavare av mindre bostadslån att lösa in lånen i förtid. Det skulle enligt vår uppfattning ge en budgetförstärkning på 2,5 miljarder kronor per helår räknat. Det måste, herr finansminister, vara en anmärkningsvärt dålig kontakt inom den nuvarande regeringen. För en tid sedan stod nämligen bostadsministern här i kammaren och vitsordade att detta skulle ge en besparingseffekt på inte mindre än 5 miljarder. Han accepterade alltså beräkningarna i vårt förslag. Vi har försiktigtvis, med tanke på tid etc., tagit upp halva beloppet i vår budget. Herr finansminister, ta och samråd med bostadsministern i den här frågan! Varför bara ta upp engångsbesparingarna? Vi har en lång rad av bestående besparingar som är angelägna. Här kommer jag in på finansministerns värdering av finanspolitikens effekt på sysselsättningen. Då plötsligt accepterar finansministern vår kalkyl på 15 miljarder i besparingar. Han säger att det är omöjligt att med en räntesänkning kompensera en så pass allvarlig åtstramning. Det är inte bara det som det är fråga om. Om man drar ned utgifterna, minskas inflationstrycket och säkras näringslivets konkurrenskraft. Räntesänkningen är ytterligt viktig för att man skall kunna frigöra ett antal investeringar som med nuvarande penningpolitik inte är lönsamma. Det skulle ge en betydande effekt. Vi har när det gäller våra besparingar också på energisektorn kunnat visa att det ger många tusen nya jobb. När ni nu tar itu med våra alternativ, gör det då med litet större omsorg än inlägget från finansministern nyss visade. Jag lyssnade för en stund sedan till statsministern, när han med klasskampens glöd i rösten sade att borgarna kommer med samma gamla förslag som under valrörelsen 1982. Ja, tänk! I varje fall från centerns sida bedriver vi politik med kontinuitet och målmedvetenhet. Socialdemokratin däremot hoppar av och byter politik efter valen. Det har vi sett många exempel på.

Herr talman! Jag svarade på finansministerns fråga hur jag såg på inflationen. Efter det kom finansministern igen och sade att vi hade lägre inflation 1983 än 1982. Det är klart, det hade man i hela världen! Den inflation på 9,3 26 som vi hade förra året är alldeles för hög. Den är mycket högre än i flertalet av våra konkurrentländer. Det faktum att vi i Sverige förra året fick en något mindre inflation är inget att skryta med. Finansministern tog inte upp mina synpunkter på finansieringen av budgetunderskottet. Vi är ense om att man inte skall finansiera så mycket i bankerna. Vi har förhoppningar om att företagen inte i så hög grad skall använda sina medel för att låna ut till staten, eftersom de nya investeringar som skall till måste få finansieras genom att man i företagen använder likvida medel. Då återstår hushållssektorn som tänkbar finansieringskälla för budgetunderskottet. Hushållssektorn är utsatt. Riksbanken har påpekat att hushållens skuldsättning ökade rätt påtagligt under 1980-talets första år. Det kanske är en följd av att hushållen har velat kompensera sig för reallöneminskningarna genom att dra ned på sparandet och i större utsträckning låna till konsumtion. Då kan man fråga sig hur det skall vara möjligt att ändra hushållens beteende, så att de sparar i stället för att låna. Strategin bakom den s.k. tredje vägen — att vänta och se och låta olika åtgärder verka — kan till viss del ha fog för sig. Svagheten är att om konjunkturuppsvinget blir kort, har man inte utnyttjat den tid som stått till buds för att åtgärda obalanserna i svensk ekonomi och minska budgetunderskottet. Då riskerar vi att gå in i en lågkonjunktur med ett sämre utgångsläge i form av ett högre budgetunderskott. Låt mig till sist bara bestrida en uppgift som Kjell-Olof Feldt lämnade. Jag tror att Kjell-Olof Feldt i ett avseende har det lättare än tidigare finansministrar. Han möter i dag en opposition som målmedvetet ställer sig bakom besparingar i statsbudgeten — till skillnad mot vad ni gjorde i opposition, då ni röstade emot alla våra förslag till besparingar. Vi är i dag beredda att delta i ett konstruktivt besparingsarbete för att minska budgetunderskottet. Jag tycker att finansministern skall ta vara på denna oppositionens beredvillighet att medverka till besparingar.

Herr talman! Detta är en litet originell situation för mig. När jag förespråkar en förmögenhetsomflyttning, en beskattning av de stora orättvist uppsamlade förmögenheterna som har skett på senare tid här i landet, möts jag av samma argument som mötte Ernst Wigforss när han diskuterade dessa saker med borgerliga politiker på den tiden när han utformade sin progressiva skattepolitik, riktad just mot stora förmögenheter. Jag medger för all del att Kjell-Olof Feldt inte har den vulgära framtoning som de borgerliga kritikerna då hade.

Det kan väl inte vara riktigt. Visserligen är det sant, att när man mäter litet grovt och enkelt hur mycket börsvärdena har stegrats så uttrycker det bara en viss sida av sanningen. Men det handlar ändå om dimensioner uppe i 100 miljarder. Huruvida man då har en omsättningsskatt som är några miljarder eller en omsättningsskatt, som nu, som ger 700 miljoner, kan i det avseendet inte vara avgörande så länge beskattningen inte blir så hård att den på ett mycket drastiskt sätt bryter denna utveckling. Då inträder naturligtvis en annan situation. Men jag upprepar att det tekniskt sett måste vara möjligt att göra vissa differentieringar mellan förmögenhetsslag, att utforma skatteregler så att vissa typer av avskrivningar och avdrag för underskott i förvärvskälla osv. inte får göras hur som helst och att kunna rikta en sådan teknik på det sättet att man kommer åt det man primärt vill komma åt. Jag tror i varje fall inte att det är realistiskt att tänka sig att kunna vidmakthålla de sociala reformer som arbetarrörelsen har tillkämpat sig. Man skall kunna behålla hela det sociala trygghetssystemet, bygga ut barnomsorg och annat väsentligt som man vill bygga ut fortsättningsvis, förhindra ett stopp för dessa viktiga aktiviteter, utan att också kunna söka sig nya väsentliga inkomstkällor. Det är trots allt så att den samlade förmögenheten i landet är tio gånger så stor som den samlade inkomsten under ett år.

Herr talman! Jag vill börja med att ge Nils Åsling en liten eloge. I sin första replik medgav han faktiskt att man möjligen inte nu borde helt utdöma devalveringen, utan han ville dröja med att utvärdera effekterna av den. Det är nog klokt av Nils Åsling. Men det hade varit ännu klokare om han hade gjort på samma sätt i februari 1983, för då, fyra månader efter devalveringen, var han redo att döma ut den som misslyckad. Nu är han försiktigare, och det är bra. Sedan frågade Nils Åsling mig om 3 26 arbetslöshet är en katastrof. Vad vi 1982 såg framför oss var en arbetslöshet, som på två år hade fördubblats från 1,5 till 3 20 och befann sig i snabbt stigande under våren och sommaren 1982. Det var skillnaden jämfört med dagens situation, där vi har bromsat upp denna kraftiga ökning. Vi hade en ökning av arbetslösheten 1982 med 30 000 personer. Vi har bromsat upp den, och vi är på väg ner. Det var utvecklingstakten och riktningen som gjorde att vi faktiskt talade i alarmerande ordalag om den politik som fördes beträffande sysselsättningen under den dåvarande mittenpartiregeringen. Det var intressant att höra att centern hade knyckt idén om förtidsinlösen av bostadslån från ett inlägg som bostadsministern gjort här i kammaren. Det är nog riktigt att man på det sättet skulle kunna ta in 5 miljarder, men problemet är — och det har varken jag eller bostadsministern någon lösning på — hur detta skall gå till. Hur skall man få fastighetsägare att förtidsinlösa sina lån? Vilka konsekvenser får detta för fastighetsägare och för hyresgäster? Det här problemet gör att bostadsministern tyvärr inte har kunnat komma till mig och presentera någon besparing på 5 miljarder — det är han klok nog att icke göra förrän han vet om det är genomförbart. Här hoppade alltså centern i galen tunna — visserligen var det en tunna som var utställd åt dem, men särskilt rätt hamnade de inte. Jag vill sedan säga till Björn Molin att problemet med folkpartiets besparingar är att de uttryckligen är räknade brutto, dvs. utan att man tagit hänsyn till de effekter på statsinkomsterna som de olika förslagen ger. Vi lärde oss under tidigare år — och jag tror också att vi tillsammans i finansutskottet en gång i tiden konstaterade detta — att det inte går att räkna brutto på vare sig skattehöjningar eller utgiftsnedskärningar förrän man tagit reda på vilka effekter de får på andra delar av statsfinanserna. Numera räknar vi aldrig på det sättet. När vi gör en nettoberäkning kommer vi fram till helt andra siffror. Folkpartiet har inte räknat om de förslag om sänkta skatter som förts fram, vare sig förslaget om återgången till en lägre hyreshusavgift, om slopandet av omsättningsskatten på aktier eller om att höja basenheten ända upp till 8 100 kr., vilket man beräknat till I miljard men som kostar närmare 2 miljarder. Jag gör mig inte ett dugg lustig över att oppositionen i sina motioner har svårt att komma rätt i beräkningarna. Naturligtvis kan också vi ha räknat fel vid de hastiga genomgångar vi har gjort. Men jag tror att jag kan stå för att de siffror ni har presenterat i era motioner inte kommer att hålla. Detta spelar kanske inte någon roll för vår debatt, för det viktiga är de ambitioner ni har och de föreställningar ni har om vad som behöver göras inom finanspolitiken, och det var därför jag ansåg det berättigat att resonera om vad som händer om vi drar bort ytterligare 15 miljarder i efterfrågan från den svenska ekonomin. Lars Tobisson säger — och här måste han uppenbarligen tala mot bättre vetande — att detta inte innebär att man kommer att driva fram någon ökad arbetslöshet. Det resonemanget är helt omöjligt. Jag tror inte det går att göra någon modell för Sveriges ekonomi där inte en så kraftig åtstramning får denna effekt. Det hjälper inte med den stimulans vi har från devalveringen i form av ökad export och eventuellt ökade investeringar i det privata näringslivet — risken är naturligtvis att investeringsuppgången slås ut med ett så kraftigt efterfrågebortfall för industrin, handeln och näringslivet som detta kommer att innebära. Det är märkligt att denna enkla sanning inte ens berörs i någon borgerlig motion. Sedan måste jag protestera mot Lars Tobissons påstående att regeringen inte har gjort någonting för att skapa goda förutsättningar för avtalsrörelsen, medan moderaterna nu bäddar för en lugn avtalsrörelse genom att utlova sänkta skatter. Men som vi har visat får ju inte merparten av landets löntagare sänkta skatter eller högre realinkomster genom moderaternas politik. Moderaterna vill — för att nämna några av de förslag där detta är mest uppenbart — ta bort rätten till avdrag för fackföreningsavgift. Det betyder för varje fackligt ansluten medborgare att skatten kommer att höjas med 500 kr. Inte bäddar väl det för en lugn avtalsrörelse! Det blir inte någon lugnare avtalsrörelse om maten blir dyrare och hyrorna stiger. Jag har då aldrig upplevt att man genom att driva en sådan ekonomisk politik skulle kunna bädda för en lugn avtalsrörelse. Inte heller tror jag att löntagarna uppskattar att arbetslöshetsersättningen från staten sänks. Det betyder antingen lägre ersättning åt de arbetslösa eller högre avgifter, som man får betala till sina kassor. Jag tror inte att det bäddar för en lugn avtalsrörelse, om ni gör detta. Förslagen tyder på att moderaterna i stort sett struntar i hur det går med avtalsrörelsen. Om moderaterna inbillar sig att de därmed gynnar svenskt näringsliv tar de fel. Men de kan möjligen tro att de på detta sätt skadar socialdemokratin. Mitt och Jörn Svenssons samtal om vad vi kan göra på förmögenhetssidan kanske vore förtjänt av litet längre debattid än vi nu har till förfogande, för det är rätt krångliga frågor. Men låt mig säga att tanken att vi skulle vilja dela upp förmögenheterna, så att de som är hopsamlade på ett orättvist sätt beskattas på ett sätt och de som är hopsamlade på ett rättvist sätt beskattas på ett annat sätt, tror jag inte på. Jag har stort förtroende för våra möjligheter att hitta på skatter, men där tar det slut. Sedan är det bra att Jörn Svensson ändå erkänner att någonstans finns en nivå på både förmögenhetsskatt och omsättningsskatt där beskattningen börjar slå åt andra hållet och ger så att säga perversa effekter. Det är ju så med t.ex. en förmögenhet i aktier att så länge man har den i aktier går den varken att äta för eller betala skatter med. Skall man betala skatt med den, så måste man sälja aktierna, och är det för många som tvingas sälja ut sina aktier rasar kurserna och förmögenhetsskatten sjunker — vi får ingenting tillbaka. Björn Molin ville visa för mig vilket lyckligt liv jag egentligen lever. Med den duktiga och konstruktiva opposition vi har borde det inte vara några problem att hitta ytterligare möjligheter att förbättra statsfinanserna. Jag sade i mitt anförande att jag hoppas att den fortsatta behandlingen av motionerna och av propositioner kommer att ge vid handen att vi kan hitta ytterligare vägar att förbättra både statsfinanserna och Sveriges ekonomi. Vi måste nå båda effekterna på ett sätt som vi kan samsas om. Vi kan ju redan i eftermiddag ha anledning att diskutera den frågan. Men saken är den att det som har hänt med den borgerliga finanspolitiken sedan i fjol är att nu accepterar man den höjda momsen. I fjol bestred man att momsen skulle få höjas. Nu återkommer man inte med något förslag om momssänkning. Det betyder att när ni nu vill ta tillbaka de förbättringar som vi har gjort inom sjukförsäkringen, arbetslöshetsersättningen, barnomsorgen osv. är det rena nedskärningar både av utgifterna och av budgetsaldot. Den ena delen av era besparingar ligger precis på de områden där vi gick ut till väljarna och sade att detta tänker vi genomföra. Vi fick väljarnas mandat. Då är det svårt att förstå hur ni kan inbilla er att vi nu skall komma till er och säga: All right, vi river upp de beslut vi har fattat och de åtaganden vi gjorde gentemot väljarna. Den andra stora delen av de borgerliga sparförslagen riktas mot kommunerna —- 7 miljarder för moderaterna, 5 miljarder för folkpartiet, och jag tror att det är 3,54 miljarder för centern. Där ligger alltså den andra stora delen. Men vad händer om vi nu, helt överraskande, skulle rycka av kommunerna mellan 4 och 7 miljarder kronor? Man säger ju uttryckligen att man inte tror att kommunerna har stora överskott av inkomster i förhållande till utgifter. Tvärtom —- kommunerna kommer att ha underskott nästa år. Man säger att kommunerna skall ta ur sina fonder. Jag tror att det skulle få en enda effekt, nämligen den att alla kommunalmän med någon självbevarelsedrift skulle säga: Vi måste höja kommunalskatten så kvickt det går, för vi kan ju aldrig veta när staten kommer och rycker av oss de pengar som vi sparat ihop. Alla ni som vill hålla nere skattetrycket borde därför akta er för att så att säga ur bakhåll på nytt överraska kommunerna med stora indragningar. Det gör kommunalmännen direkt misstänksamma och kommer för framtiden att ständigt vara ett skäl för dem att hellre höja skatten och skapa fonder i avvaktan på att staten skall komma och ta dem. Vad ni vill göra är bara att den vägen driva upp skattetrycket. Herr talman! Detta gör, som jag sade i mitt huvudanförande, att jag tror att de borgerliga motionerna icke går att använda som någon grund för en sammangjuten regeringspolitik. Men vi kan säkert diskutera vidare på enskilda punkter. Jag tycker att det var upplysande att Kassandrorna från 1983 nu var framme igen. Den gången hade de fel på praktiskt taget alla punkter. Nu upprepar de samma saker igen. Jag undrar vilken trovärdighet ni har i dag efter den bravaden.

Herr talman! Statens uppgift på lång sikt är att föra en allmänt näringsvänlig politik, som skapar bättre förutsättningar för näringslivet i dess helhet. En politik som genererar utvecklingen kännetecknas av att enskilda medborgare, som konsumenter, som producenter och som anställda har möjlighet att samverka i så fria former som möjligt. Detta föder dynamik i näringslivet. Det innebär att politiska drömmar om en enda allomfattande lösning — dvs. en fullt utbyggd fondsocialism — ersätts av ett allmänt erkännande av mångfaldens betydelse. Ett utvecklingssamhälle har inte rum bara för olika uppfattningar utan också för olika jämsides praktiserade lösningar. Stat och kommun skall svara för åtgärder som ger de enskilda människorna en grundtrygghet. Med grundtrygghet menas en hög levnadsstandard och en stor personlig frihet. Detta kan dock inte innebära att stat och kommun till varje pris kan garantera alla människor sysselsättning i de företag där man i dag arbetar eller ens på den egna orten. Förutsättningarna för att kunna ge alla en grundtrygghet värd namnet är att vårt land satsar sina knappa resurser på de områden som ger sådan avkastning att denna grundtrygghet kan finansieras. Risken med den under de senaste 20-25 åren förda näringspolitiken — det gäller varven, teko m.fl. branscher, är ju att ”samhället” i sin omtanke om just dessa branscher tillför dessa så mycket pengar att vi inte får råd att satsa i de företag som bedöms ha ljusare framtidsutsikter. Därmed hotas tryggheten såväl i de expansiva företagen som i företag som har sämre utvecklingsmöjligheter. Om vi skall få marknadsekonomin att fungera bättre, måste vi avveckla den näringspolitik som i allt högre grad kommit att bygga på bidragsoch subventionstänkande. Vi måste i stället föra en näringspolitik som bygger på generellt verkande åtgärder. Stat och kommun skall, bildligt talat, se till att jordmånen blir så bra:som möjligt, men plantorna och skötseln av dem skall näringslivet självt svara för. Bidragsoch subventionspolitiken har i många stycken blivit ett enda stort misslyckande. Den har inte gett oss fler företagare och inte fler fasta arbetsplatser inom industrin. Däremot har den förhindrat en naturlig övergång från svaga till expansiva företag, med risk för att tryggheten blir sämre för oss alla. Olönsamma företag skall inte hållas uppe hur länge som helst. Företagens uppgift i en fungerande marknadsekonomi är att tillgodose den efterfrågan på varor och tjänster som existerar i verkligheten. Företagsamhetens mål är att uppnå avkastning på det riskbärande kapitalet och därigenom möjliggöra fortsatt tillväxt. Allt tal om ”övervinster” måste utmönstras ur det politiska språkbruket. Vinstbegreppet är en naturlig del av allt företagande och får inte misstänkliggöras genom värdeladdade uttryck som ”profit” och ”övervinster”. Sveriges industri är beroende av export. Deltagande i internationellt ekonomiskt samarbete är en självklarhet. En väsentlig del av Sveriges internationella samarbete är det som bedrivs inom den nordiska gemenskapen. Norden som hemmamarknad för Nordens industrier måste vara ett mål som skall eftersträvas, inte bara med ord och paroller utan med verkliga politiska initiativ. Former skall utvecklas för att institutionalisera nordisk samverkan, så att denna kan existera vid sidan av Sveriges åtaganden inom ramen för OECD-avtalet. Ett exempel är en institutionaliserad nordisk aktiemarknad. I ett medlemsförslag till Nordiska rådet har vi från moderat håll hemställt om åtgärder som syftar till en friare nordisk aktiemarknad. Denna fråga kommer upp till behandling på sessionen här i Stockholmi slutet av februari. De små och medelstora företagen spelar en avgörande roll i det svenska näringslivet. Näringspolitiken skall särskilt inriktas på att främja utvecklingen av dessa företag, där personligt engagemang och risktagande ständigt tillför det svenska samhället nya resurser. Socialdemokraterna har visat, bl.a. genom höjningen av förmögenhetsskatten och de ändrade reglerna för lagernedskrivning, att de inte värnar särskilt mycket om den svenska småföretagsamheten. Höjningen av förmögenhetsskatten visar dessutom hur planlöst socialdemokraterna bedriver sin näringspolitik. Den höjda förmögenhetsskatten leder till enorma påfrestningar för många småföretag och jordbruk, främst expansiva familjeföretag. Försörjningen med riskkapital och utrymmet för investeringar försämras drastiskt. Soliditeten kommer att påverkas dramatiskt — framför allt i de mindre företagen. I dessa företag finns det inte tillräckligt med likvida medel för att betala företagsägarens ökade förmögenhetsskatt. Var skall då pengarna tas ifrån? En kapitalbeskattning som allvarligt försvårar för företag att utvecklas och fortleva står i uppenbar konflikt med de allmänna strävandena att trygga och öka sysselsättningen. Förmögenhetsbeskattningen av arbetande kapital i mindre och medelstora företag bör avvecklas i sin helhet. Sammanlagt finns det ca 30 myndigheter, organisationer och företag som centralt och regionalt fördelar mer än 80 olika slags stöd till företagen. Sedan 1970-talets början har utbetalningar gjorts i tresiffriga miljardbelopp. Stödkatalogen har blivit så omfattande att det blivit allt viktigare för företagen att känna till och utnyttja stöden än att vara duktiga tillverkare och marknadsförare. En studie av bidragen till näringslivet under de senaste budgetåren visar att det s.k. icke permanenta industristödet har ökat kraftigt efter regeringsskiftet 1982. Detta avslöjar ihåligheten i ledande socialdemokraters löften att trappa ned industristödet. Den största delen har också gått till statliga företag. Det icke permanenta industristödet har ökat mycket kraftigt under de två senaste budgetåren, från 5 miljarder till 11,8 miljarder. Det preliminära utfallet för det totala industristödet under budgetåret 1982/83 har beräknats till 16,5 miljarder exkl. energistödet. Under det gångna årets riksdagsdebatter har socialdemokraterna förklarat att de senaste mångmiljardnotorna skall vara de sista. Så kommer inte att bli fallet så länge som statligt engagemang är ett mål i sig för den socialdemokratiska näringspolitiken. Kompletterad med ett fondsocialistiskt system kan det snarare bli fråga om ytterligare offentlig förlusttäckning. Riksrevisionsverkets granskning av olika former av statliga företagsstöd har avslöjat allvarliga brister i handläggningen av ärendena och direkt negativa konsekvenser av vissa av stödformerna. RRV konstaterar också att ansökningar om stöd sällan avslås på grund av bristande resurser. Lägre totala anslag skulle medföra en från samhällsekonomiska utgångspunkter bättre planering och prioritering och skulle kunna innebära en besparing i storleksordningen upp till 200 milj.kr. I princip bör, säger RRV, kvarvarande investeringsstöd ges som lån eller garantier, inte som bidrag. RRV föreslår därför åtgärder för att effektivisera stödhanteringen, såsom tillförlitligare företagsbedömningar, mer aktiv uppföljning samt bättre information och utbildning. Enligt vår mening bör riksrevisionsverkets synpunkter och förslag snarast omsättas i politisk handling. Dessa åtgärder bör lämpligen vara ett första steg i en successiv avveckling av stödpolitiken. Regeringen bör, som vi framhåller i den moderata partimotionen om näringspolitik, i samband med beredningen av den aviserade industripolitiska ”förnyelsepropositionen” redovisa förslag till riksdagen av denna innebörd. Det svenska kostnadsläget måste ständigt anpassas så att näringslivet fortlöpande kan hävda sig i konkurrensen med utlandet. Ett felavvägt kostnadsläge äventyrar marknadsekonomins förmåga till smidig strukturanpassning och aktualiserar krav på selektivt stöd. Den stora devalveringen åstadkommer ingen varaktig förbättring av vårt relativa kostnadsläge, utan här måste andra kostnadssänkande åtgärder sättas in — framför allt på skatteområdet. Näringslivets försörjning med kapital måste säkerställas genom i första hand etablerandet av en tillfredsställande lönsamhet som väsentligt överstiger 1970-talets nivåer och genom stimulans av det produktiva sparandet. Näringslivets förnyelse förutsätter etablering av nya företag. Nyetableringen skall därför främjas genom smidigare regler för kapitaltillförsel, förenklad lagstiftning och avveckling av diskriminerande stödformer. Under det gångna året har socialdemokraterna med stöd av kommunisterna försämrat näringslivets konkurrenskraft genom en serie skattehöjningar. Förmögenhets-, arvsgåvoskatterna har höjts. Skattelättnaderna för aktieutdelningar har slopats, och särskild utdelningsskatt har införts. Avdragsrätten för underskottsräntor har begränsats, och inkomstskatteskalan har ändrats. Sedan är avsikten uppenbarligen att en del av de negativa verkningarna som följer av detta skall kompenseras i den aviserade förnyelsepropositionen. Men, herr talman, varför inte redan i utgångsläget stimulera företagen genom att acceptera att företagen skall gå med vinst? Det har alltid varit utsikten till vinst som har inspirerat kreativa människor att konstruera de produkter som inte minst banat väg för landets tidigare framgångar på exportmarknaderna och som därigenom grundlagt många svenska storföretag. Ett ”samhälle” med framtidstro bygger på insikten att uppfinningsförmåga och idérikedom i vidaste mening är vårt lands viktigaste tillgång. Men var idérikedomen finns vet ingen på förhand. Det vet inte staten, inte facket eller organisationerna heller. Först i efterhand kan man konstatera vilka uppslag som har varit de bästa. Därför måste idéerna konkurrera med varandra och konsumenterna säga sin mening genom att utöva sin valfrihet. Nyföretagandet är en förutsättning för framsteg. Vi måste belöna prestationer. Vi kan inte fortsätta att ”rädda jobb”. Pengarna räcker inte heller till för detta. Vi måste förbättra jordmånen så, att förutsättningarna för nyskapande blir bättre. Då spirar nytänkande och satsningar på framtiden och därmed reduceras de offentliga organens styrande funktion och vi får en naturlig, marknadsorienterad tillväxt i stället. Staten skall normalt inte heller driva företag. Många av de företag som nu ägs av staten bör därför privatiseras. Detta måste ske i planerade former. Företag som är statsägda måste arbeta på villkor som är likvärdiga med villkoren för de företag som ägs av enskilda intressen. I den moderata partimotionen redovisar vi en analys, som visar att de aktuella privatiseringsobjekten skulle kunna inbringa ansenliga summor till statskassan. Under nästa budgetår bör det vara möjligt att genomföra försäljningar om minst 3 miljarder kronor Regeringen motverkar, som jag nyss påpekat, en förbättring av lönsamheten genom att höja flera olika skatter. En orimligt stor offentlig utgiftsandel, ett gigantiskt budgetunderskott, nya regleringar och oklara spelregler samverkar till att minska tron på framtiden och därmed viljan till långsiktiga satsningar. Beslutet att införa löntagarfonder markerar det definitiva steget bort från marknadsekonomin. Endast de tre borgerliga partiernas löfte att omedelbart avveckla fonderna efter en valseger i 1985 års val gör att många företagare orkar fortsätta att satsa kraft och resurser i sina resp. företag. Att återställa näringslivets konkurrenskraft, och därmed förutsättningarna för välståndsutvecklingen, är näringspolitikens viktigaste uppgift. Detta skall åstadkommas med generella medel som stärker livskraftiga företag, tryggar ett fritt näringsliv och en ekonomi i balans. Det huvudsakliga ansvaret för industriell tillväxt i landets alla delar måste ligga inom den ekonomiska politikens ram. Bidragsoch subventionspolitiken skall avvecklas, skatterna sänkas, samhället avbyråkratiseras och fondsocialismen undanröjas. Herr talman! Moderat näringspolitik syftar till att med generella och rättvisa metoder stärka och vidmakthålla det svenska näringslivets konkurrenskraft för att därmed lägga grunden till fortsatt utveckling av det svenska välfärdssamhället.

Herr talman! Välfärd bygger på människornas arbetsinsatser. För individen betyder yrkesarbetet inkomster, självständighet och integritet. För samhället betyder det att ju fler som är i arbete, desto fler bidrar till den allmänna levnadsstandarden. För varje land betyder därför sysselsättningspolitiken oerhört mycket för välfärdsutvecklingen och människans livskvalitet. Så mycket mer allvarligt är det att den socialdemokratiska regeringen inte har förmått att hålla arbetslösheten i schack. Arbetslösheten har sedan valet i stället oupphörligen ökat, alla yviga vallöften till trots. Avgörande för människors trygghet är att de har arbete. Därför är socialdemokratins misslyckande på detta område så tragiskt. Vi ser alldeles för litet av satsningar på varaktiga jobb och alldeles för mycket tillfälliga jobb. Industriministrarna har påfallande litet att bidraga med till de olika sysselsättningsprogram som regeringen presenterar. Ofta har de inte ett enda förslag. I december var 189 000 personer arbetslösa. Det är 11 000 fler än för ett år sedan, och detta trots att 20000 fler är föremål för arbetsmarknadsåtgärder av skilda slag — 11 000 fler människor som känner förtvivlan över att inte ha ett jobb! Här måste till en satsning på initiativ och småföretagsamhet. Vi har presenterat konkreta program för detta. Vi föreslår att det skall vara möjligt att spara ihop till startkapitalet för ett företag. Ett sparande som inte belastas av skatter. Är ni socialdemokrater beredda acceptera centerns förslag om privata investeringskonton? Centern föreslår att sjukförsäkringsavgifterna sänks med 5 procentenheter för de 15 först anställda. Accepterar ni socialdemokrater att man kompenserar de små företagen för deras lägre sjukskrivning? Centern förordar en utbyggd regionalpolitik, där glesbygdsstödet byggs ut kraftigt och där främst Norrlands inland får ett generellt kraftigt stöd genom nedsatta arbetsgivaravgifter. Det är nödvändigt med en satsning på småföretagsamheten därför att den betyder oerhört mycket för hela sysselsättningens framtid i vårt land. Det är småföretagen som står för tålmodigheten och slagtåligheten vid sviktande konjunkturer. Herr talman! Jag skulle också vilja ta upp de nordiska frågorna i detta sammanhang. Den ekonomiska kris som har drabbat de nordiska länderna får inte, framhöll med stor emfas en gång en framträdande norsk medlem av Nordiska rådet, leda till att det nordiska samarbetet blir ett av krisens första offer. Snarare borde det vara tvärtom. De påfrestningar som våra nordiska grannländer och vi själva utsätts för utgör i stället ytterligare skäl till ett nära samarbete i Norden. Den svenska regeringen har gripit sig an uppgiften att avbyråkratisera den nordiska samhandeln — och det skall den ha en eloge för. En samhandel som dess värre på några år har minskat andelen från 25 till 20 26 av den nordiska handeln. Under samlingsrubriken Norden som hemmamarknad har en snabbutredning genomförts i Sverige. Den har visat vad vi i och för sig redan visste, nämligen att en rad praktiska hinder finns kvar, trots att vi formellt har frihandel i Norden. Administrativa procedurer, säkerhetsbestämmelser, provningsförfarande m.m. utgör ännu i dag reella hinder för ett fritt handelsutbyte i Norden. Såvitt jag vet hade både Norge och Finland beslutat att vidta åtgärder för att avlägsna dessa tekniska handelshinder. Nu gäller det för Sverige och den svenska regeringen att följa efter. Våra grannländer verkar långsamt börja att återhämta sig från den svenska chockdevalveringen hösten 1982. Den svenska verkstadsindustrins uppsving leder till ökade underleveranser bl.a. från Finland. Det som är bra för Sverige är också till fördel för Finland — så uttryckte sig en ledande finländsk organisationsföreträdare. Kvar står emellertid att den svenska devalveringen lett till svårigheter för våra nordiska grannar att konkurrera med oss på tredje lands marknader. Trots alla hinder som läggs i vägen tycks investeringarna över de nordiska gränserna i alla fall öka. Nordiska direktinvesteringar i Sverige steg förra året med 117 96. Svenska investeringar i Norge uppgick till i runda tal 3 miljarder kronor. Ett finmaskigt ekonomiskt nät spinns i all tysthet mellan de nordiska länderna. Trist är det då att läsa i tidningen, att svenska banker inte får etablera sig i Norge av det enkla skälet att norska banker förvägras motsvarande rättighet i Sverige när vårt västra grannland liberaliserar bankväsendet. Förutom de östeuropeiska länderna är det bara Portugal och vi själva som tillämpar så hårda regler i fråga om utländska bankers etableringar. Att principen ”lika för lika” tillämpas av norrmännen är ju i det perspektivet inget att förundra sig över. I kammaren diskuterades häromdagen möjligheter till en friare norsk-svensk eller nordisk aktiehandel. Vådan av att ha en gammaldags valutareglering framstod i särskilt bjärt dager, när 20 milj.kr. skulle överföras till Norge från Sverige för att ett norsk-svenskt rederisamarbete skulle komma till stånd. Valutastyrelsen hade sagt nej, trots att Sverige enligt tidningen Dagens Industri erhåller 6 miljarder kronor netto på aktieaffärer. En svensk-norsk eller nordisk aktiemarknad tillåter inte OECD:s kapitalliberaliseringskod, sade finansminister Feldt i måndagens interpellationsdebatt med Nils G. Åsling. Vårt nordiska samarbete är inte av den karaktären att det kan anses utgöra en del av ett tullsystem eller ett monetärt system, hävdar OECD. Men skall vi verkligen nöja oss med detta besked? Jag tycker inte det. Innan varje möjlighet har prövats bör inte den tilltänkta nordiska eller svensk-norska aktiemarknaden få anses ha sjungit sin svanesång. Ett rejält initiativ från den svenska regeringens sida i samverkan med våra nordiska grannar borde kunna lätta på svårigheterna för företagen med att skaffa kapital. Räcker regeringen Palmes nordiska engagemang till för det? — Det är frågan. Med sådana insatser som förordas på valutaområdet får ”Norden som hemmamarknad” ett förstärkt innehåll som leder till ett bättre ekonomiskt utbyte de nordiska länderna emellan och därtill blir en stimulans för sysselsättningen. Centern hävdar att förutom en aktiv sysselsättningspolitik som leder till arbete åt alla är en stabil ekonomi en förutsättning för att kunna upprätthålla en god materiell välfärd. Kampen mot det stora budgetunderskottet är därför enligt vår mening en väsentlig uppgift. Centern har i sitt budgetalternativ föreslagit 10 miljarder kronor netto i bestående budgetförstärkningar genom besparingar. Besparingspolitiken har i den politiska debatten ibland ställts i motsats till en rättvis fördelningspolitik. För att leda denna motsatsställning i bevis har man i regel jämfört effekterna av utgiftsnedskärningarna på enskilda hushåll med ett läge där över huvud taget ingenting förändras. Ja, man har t.o.m. underlåtit att ta med sina egna skattehöjningar. Det är naturligtvis helt orealistiskt. Redan på kort sikt kommer uteblivna besparingar att leda till effekter på inflation, räntor, m.m. som drabbar hushållen i ungefär samma utsträckning som besparingarna men på ett okontrollerat och orättvist sätt. På längre sikt skulle en sådan politik fördjupa de ekonomiska problemen och innebära ett direkt hot mot välfärden. Besparingspolitiken står inte i strid med en rättvis fördelningspolitik utan är i stället en förutsättning för att en sådan uthålligt skall kunna bedrivas. Besparingar har i centerns politik också alltid kunnat kombineras med satsningar på de sämst ställda. För att ta några exempel: När patientavgifterna inom sjukvården höjdes, infördes samtidigt ett högriskskydd. När indexberäkningarna för pensionen ändrades, ökades samtidigt pensionstillskottet till förmån för de sämst ställda pensionärerna och för de handikappade. Och det viktiga är att vi talade om exakt vad det var vi gjorde och inte försökte föra någon bakom ljuset. När riksdagen beslöt om två karensdagar i sjukförsäkringen, infördes samtidigt ett tak för hur många karensdagar per år man kan ha — högst tio. Fridagsregeln borttogs. Denna grundtrygghetsmodell fullföljer centern i opposition. Samtidigt som vi lägger fram förslag om omfattande besparingar kombinerar vi dem med förstärkningar främst till barnfamiljerna. Detta sker i form av ökade bidrag och flerbarnsstöd, en förlängning av vårdnadsersättningen upp till dess barnet nått 18 månaders ålder och kraftigt höjd skattereduktion för barnfamiljer där bara den ena maken har inkomst samt för ensamstående föräldrar. Solidariteten måste självfallet omfatta alla grupper i samhället som behöver stöd. Det gäller en trygg ålderdom där de sämst ställda pensionärerna främst måste tillgodoses. Däribland finns de pensionärer som står utanför ATP och därför inte får något pensionstillskott. Det vill vi i centern ändra på. De handikappades krav på förbättrade lönebidrag måste också finnas med i det utrymme som skapas genom besparingar. Centern har motionerat även om detta. Dessutom inrymmer vårt budgetalternativ en omsorg om de allra svagaste, våra systrar och bröder i de fattiga u-länderna. Vi håller fast vid enprocentsmålet, men finansierar det med besparingar på andra områden och inte med en bensinskattehöjning, som regeringen nu vill satsa på för att rätta till sina tidigare katastrofala förslag att minska u-hjälpen. Dock tycks det nu ha gått upp för regeringen att ord inte föder några svältande, och det är en framgång. Till sist, herr talman: Barnfamiljerna har i dag en missgynnad situation. Vi politiker har en skyldighet att se till att det fattas konkreta beslut till gagn för barnfamiljerna om vi verkligen menar allvar med talet om solidaritet med de sämst ställda. Samtliga oppositionspartier har deklarerat sin vilja att ta ett krafttag för barnfamiljerna — dock med litet olika konkret innehåll i förslagen. Samtidigt har regeringen förklarat sig beredd att komma med förslag till en reform. Det är dock märkligt att skåda hur lång tid det tar innan de kommer. Barnfamiljerna är verkligen otåliga. Inriktningen av åtgärderna borde vara självklar. Vi måste se till att åtgärderna inriktas på dem som har det ekonomiskt sämst ställt. Det råder inget som helst tvivel om att det är flerbarnsfamiljer med bara en inkomst som mer än någon annan grupp behöver ett stöd. Det är med den inriktningen av politiken som centern föreslår höjda barnbidag med 600 kr. år, höjt flerbarnsstöd med 400 kr. från andra barnet och höjd skattereduktion för hemmamake' och ensamförälder med 2 200 kr. till 4000 kr. Vår politik innebär att konsumtionsutrymmet för en trebarnsfamilj med hemmamake ökar med 4 800 kr/år. Det är en direkt, omedelbar och rejäl effekt i denna familjs ekonomi. För en trebarnsfamilj med två inkomster ökar konsumtionsutrymmet med 1600 kr. enligt vårt förslag. En ensamstående mamma med två barn får med centerns politik nästan 250 kr. mer i månaden. Till detta kommer samhällets stöd till omsorgen om barnen. Vi måste här ha ett stöd som är utformat så att det tillgodoser olika familjers situation på ett rättvist sätt. Daghem och vårdnadsersättning är två förslag som borde gå hand i hand. Om vi skall kunna få en bred, allmän förståelse för familjepolitiken går det inte att utesluta någon av dessa komponenter. Det som är att livligt beklaga är att det inte funnits stöd i riksdagen för en utbyggnad av centerns förslag till vårdnadsersättning utöver de tre månader vi nu har. Däremot har det funnits stöd för en utbyggnad av barnomsorg i daghem och familjedaghem. Det är obegripligt att t.ex. socialdemokraterna inte vill erkänna att vård av barn i hemmet är lika värdefull som den vård som utförs på ett daghem. Centern har oftast fått kämpa ensam här i kammaren för en vårdnadsersättning— en reform som många människor i alla partier vill ha. Vi kommer att kämpa vidare. Det tog oss 17 år att få bl.a. socialdemokraterna att gå med på lika pensionsålder för alla. Låt svenska folket slippa vänta lika länge på en reform som ökar föräldrarnas valmöjligheter för barnens bästa. Centerns förslag om vårdnadsersättning utgår från grundtanken att föräldrar skall ha mer tid för barnen och att omsorg om små barn måste räknas som ett arbete, också om arbetet utförs i det egna hemmet av en förälder. Inkomst av arbete skall naturligtvis vara skattepliktig också när den har vårdnadsersättningens form. Det är viktigt att riksdagen principiellt sluter upp bakom denna tanke och även tar ett rejält steg på denna väg. Barnen har inte tid att vänta.

Herr tälman! För liberaler utgör marknadsekonomin den självklara grunden för samhället, inte bara därför att det är ett system som låter konsumenterna själva avgöra vad som skall tillverkas och säljas. Marknadsekonomin är också, enligt folkpartiets uppfattning, en förutsättning för demokratin. Den ger utrymme för människors skaparkraft, framtidstro och initiativ. Alternativet till marknadsekonomi är en centralstyrd planekonomi dominerad av byråkrater och producentintressen. Marknadsekonomin är samtidigt ett känsligt system som går att manipulera, och det kommer alltid att finnas krafter som försöker göra det. Därför fungerar den inte helt utan politiska beslut, men resultatet blir ändå bäst när samspelet mellan konsument och producent, mellan köpare och säljare, kan ske med så liten påverkan utifrån som möjligt. Folkpartiet menar att flera åtgärder i nuläget riskerar att försämra den känsliga marknadsmekanismen. Det nyligen fattade beslutet att införa kollektiva löntagarfonder i Sverige är det största hotet. Vi menar att de kollektiva löntagarfonderna kommer att leda till mindre konkurrens, större inflytande för producentintressena på bekostnad av konsumentintressena, en ineffektivare produktion och så småningom en koncentration av ägandet av företagen till de kollektiva fonderna. På sikt innebär det att vårt ekonomiska system förändras och försämras. Den viktigaste näringslivsfrämjande åtgärden f.n. vore alltså att avskaffa de kollektiva löntagarfonderna. En annan faktor som påverkar marknadsekonomins funktionsduglighet är subventionerna till näringslivet, som ofta bara innebär en fördröjning av en oundviklig och på sikt positiv förändringsprocess. Subventionerna betyder att konkurrensen snedvrids mellan de företag som får stöd och de som måste klara sig utan. Den socialdemokratiska regeringen har talat mycket om att minska det särskilda industristöd som under vissa år nått en mycket stor omfattning. Men det har ännu inte realiserats i någon konkret politik. Industristödet i budgetpropositionen för 1984/85 har kraftigt minskats, men det återstår att se om detta håller i praktiken. Senast före jul beslöt riksdagens majoritet om omfattande stödinsatser till Regioninvest i Norr och till Eiser i Borås. Det tyder inte på någon större framförhållning att regeringen, bara en dryg månad senare, enligt uppgift dragit slutsatsen att Regioninvest inte har någon funktion att fylla. Våra höga marginalskatter är ytterligare en viktig faktor som påverkar marknadsekonomin negativt, liksom etableringskontroll och andra former av regleringar. Från folkpartiets sida ser vi mycket allvarligt just på de ständigt återkommande kraven på etableringskontroll. Näringsfriheten är en nödvändig förutsättning för marknadsekonomin. Etableringskontroll kan lätt utnyttjas av dem som redan finns på marknaden för att hindra nya företag. Nya idéer och produkter bromsas. Konsumenten är den som förlorar. Mycket starka skäl måste därför finnas för att acceptera olika former av tillståndstvång i näringslivet. Etableringskontroll skall enligt vår uppfattning endast användas om den erfordras av hänsyn till risker för liv, hälsa och säkerhet. De många förslag om ingrepp i näringsfriheten som under senare tid kommit från bl.a. fackföreningshåll och utredningar, framför allt från Sven Heurgrens produktiva eko-kommission, måste bestämt avvisas. Konsumentens intresse av en fri etableringsrätt och effektiv konkurrens måste beaktas. Nödvändiga åtgärder, t.ex. mot ekonomisk brottslighet, måste sättas in mot dem som missbrukar näringsfriheten i stället för generella regleringar av hela branscher. Till det kommer att en utökad kontroll medför både byråkrati och dryga kostnader. Det är alltså för att slå vakt om marknadsekonomin som folkpartiet kräver minskade subventioner till näringslivet, sänkta marginalskatter, mindre regleringar och att näringsfriheten skall bibehållas. I en väl fungerande marknadsekonomi måste det finnas många självständiga företag, i olika storlek med olika ägandeformer. Konkurrens och mångfald måste stimuleras, monopol och konkurrensinskränkningar motverkas. Därför är folkpartiet lika mycket motståndare till privata monopol och karteller som vi är till statliga monopol och stort statligt inflytande i näringslivet. Vi vill inte att mycket makt skall samlas på få händer, att beslutsfattarna skall sitta på flera stolar samtidigt och bokstavligt talat förhandla med sig själva. De här tankegångarna är ett av flera skäl till vårt motstånd mot löntagarfonderna. Men det leder oss också fram till att vi t.ex. inte för ett ögonblick tror att bryggerinäringen har bäst förutsättning om den får arbeta i monopolets form eller att svenska konsumenter gynnas av att vi har ett televerk som har ensamrätt på stora delar av sitt verksamhetsområde. Inte heller kan vi acceptera att statliga PK-banken inom vissa områden skyddas från konkurrens. Folkpartiet har därför gått emot bryggerijätten Pripps försök att i praktiken få ensamrätt, vi har krävt en uppluckring av televerkets monopolställning och att PK-banken på alla områden skall tvingas konkurrera på lika villkor med övriga banker. Vår övertygelse om att mångfald och konkurrens är bäst för konsumenten är också grunden för vår syn på mindre och medelstora företag. Dessa är en förutsättning för att vi skall kunna hindra utvecklingen från att rusa fram mot ytterligare koncentration i näringslivet, en koncentration som enligt vår uppfattning är lika skadlig om den sker i privat eller statlig regi. Folkpartiet står på småföretagarnas sida, helt enkelt därför att utan dem är en liberal ekonomi otänkbar. Dess värre har den socialdemokratiska regeringens åtgärder för att förbättra småföretagens villkor inte blivit just mycket mer än fagert tal. De negativa åtgärder man lyckats åstadkomma på kort tid är desto mera konkreta. Den allt överskuggande negativa åtgärden är naturligtvis de kollektiva löntagarfonderna. Den 1 januari infördes dessa i Sverige trots ett massivt motstånd från hela näringslivet och en överväldigande majoritet av svenska folket. Som exempel skall jag bara påminna om ett par andra åtgärder av starkt negativt slag för de mindre företagen: Den socialdemokratiska regeringen har i två etapper kraftigt höjt förmögenhetsskatten. Verkningarna av denna skattehöjning uppträder med särskild tydlighet för de mindre företagen. Det uttag från företaget som blir nödvändigt för att betala de ökade skattebeloppen kan bli både fyra och fem gånger så stort som själva skattebeloppet på grund av att skatten skall betalas med redan beskattade medel. Folkpartiet har konsekvent avvisat sådana skattehöjningsförslag just på grund av deras negativa effekter för de mindre företagen. Och vi yrkar nu att de upphävs omedelbart. Ett stort antal skattehöjningar, nya skatter och andra försämringar har också införts som minskar sparandet i aktier och därmed företagens försörjning med riskvilligt kapital. Folkpartiet har avvisat alla sådana propåer, men riksdagens majoritet har dess värre beslutat genomföra dem. De negativa effekterna för näringslivet i allmänhet, och särskilt för de mindre och medelstora företagen, kommer att visa sig framöver. För dem som startar och driver ett litet företag blir dess problem och möjligheter en del av dem själva. Företagets och företagarens öden vävs samman, och de är ofta helt beroende av varandra. Naturligtvis finns det problem förknippade med att en verksamhet blir så beroende av en familjs eller en enskild människas idéer och engagemang. Men de stora värden som ligger i att människor satsar sitt kunnande, sin förmåga och sin ekonomi i ett eget företag överskuggar helt dessa problem. Mot den bakgrunden borde företagarens situation bli föremål för samma omsorg och intresse som vi i dag visar företaget. Även om småföretagarna inte utgör någon enhetlig grupp — t.ex. utbildning och bakgrund varierar naturligtvis starkt — så är deras arbetssituation i dag generellt mycket krävande. Det räcker inte längre att vara en kunnig hantverkare eller skicklig säljare. Man måste också klara allt krångligare administrativa uppgifter. Kontakterna med olika myndigheter är krävande och tar lång tid, och detsamma gäller förhandlingarna med fackföreningsrepresentanter. Småföretagaren tvingas ofta fatta viktiga beslut utan den möjlighet till samråd och diskussion som man har i större företag. För de flesta yrkesgrupper finns en grundläggande trygghetsförsäkring. För många småföretagare saknas den helt. Vi menar att det borde ordnas någon form av försörjningsskydd för familjen t.ex. vid betalningsinställelse. Herr talman! Även om intresset för våra mindre företag har ökat, brister det fortfarande i kunskap om, och förståelse för, småföretagandets villkor. Enligt folkpartiets uppfattning måste såväl politiker och myndigheter som arbetsmarknadens organisationer och massmedierna bättre ta till vara och stimulera människors vilja att starta och utveckla ett eget företag. Och det får inte anses fult eller omoraliskt om man dessutom lyckas. Vi har föreslagit en rad åtgärder för att förbättra villkoren för mindre och medelstora företag. Det handlar om att slopa förmögenhetsskatten på det i företagen arbetande kapitalet. Den är i dag ett stort bekymmer, inte minst vid generationsskiften. Vi vill ge bankerna större frihet i fråga om räntesättning och amorteringstider för att underlätta kapitalförsörjningen, och vi menar också att kraven på personlig borgen från företagsägare och anhöriga måste minska. Folkpartiet menar att myndigheters och förvaltningars omfattande egenproduktion av varor och tjänster bör begränsas, och det gör vi därför att vi tror att både service och effektivitet skulle bli bättre, om man anlitade privata företag i större utsträckning än nu. Vi tror att det finns åtskilligt mera att göra när det gäller att begränsa det blankettraseri som ofta blir till tråkigt nattjobb för den som inte har råd att hålla sig med stora kamerala avdelningar. Servicesektor och handel har enligt folkpartiets uppfattning uppmärksammats mycket litet i den näringspolitiska debatten. Vi har föreslagit en rad åtgärder som skall underlätta en positiv utveckling. På arbetsrättslagstiftningens område menar vi bl.a. att ledighetslagarna måste ses över. De är var för sig lätta att motivera. Men sammantaget kan de leda till problem, framför allt för små företag. Genom samordning och prioriteringar bör de negativa effekterna kunna begränsas. Enligt folkpartiets uppfattning bör t.ex. föräldraledighet stimuleras, i synnerhet för pappor som fortfarande utnyttjar den förhållandevis dåligt, medan bl.a. ledighet för studier måste kunna anpassas mer till arbetssituationen i företaget. Det finns alltså en rad områden där vi, men framför allt ett stort antal småföretagare runt om i landet, förgäves väntat på positiva förslag från industriministern, förslag som skulle underlätta deras ihärdiga arbete att skapa livskraftiga företag. Hittills har de åtgärderna alltså i stort sett uteblivit. Det vore synnerligen intressant, om industriministern kunde avslöja några av de förslag som vi har att vänta och som berör våra småföretag, dvs. om förslagen är av annan art än dem som regeringen hittills åstadkommit. Om inte kan de med fördel ligga kvar i skrivbordslådan.

Herr talman! Om kvinnans ställning i samhället har vpk skrivit en motion till detta riksmöte. Vi har gjort det, bl.a. eftersom det talas så tyst om dessa frågor i dag. 1975 var det internationellt kvinnoår. I det sammanhanget proklamerade FN åren 1976-1985 som kvinnornas decennium. 1979 lade jämställdhetskommittén fram ”Steg på väg”, en nationell handlingsplan för jämställdhet. Det såg alltså mycket löftesrikt ut för kvinnorna då — i slutet av 1970-talet. Debatten kring kvinnors villkor var livlig. De flesta insåg att det krävdes en rad förändringar i samhället för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män, och många av dessa förändringar lyckades man t.o.m. uppnå eniga formuleringar kring i denna Steg på väg. Vad är det som sedan har hänt? Vad möter kvinnorna i dag för budskap från samhället, från politikerna, i debatten? Vad blev det av proklamationerna, deklarationerna och planerna? Ja, nu har vi facit fram till 1984, det näst sista året i kvinnornas decennium. Vi vet att det blev inga 100000 nya daghemsplatser till 1981 och ingen snar påbörjan på en allmän arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag, för att ta två av de krav som lades fast i den nationella handlingsplanen av år 1979. Det blev ett budgetunderskott. Det blev sparpaket och svångremmar. Det blev marginalskattesänkning. Det blev uppgång på börsen. Det blev arbetslöshet — hög arbetslöshet, där kvinnorna särskilt drabbas. Och det blev nya budskap till kvinnorna. ”Familjen måste ges valfrihet när det gäller barnomsorgen. Samhället måste premiera vård av egna barn lika väl som man ger daghemspersonalen lön för att de vårdar andras barn”, heter det nu från många i debatten. Ett vårdnadsbidrag sägs ge den valfriheten. Men man glömmer att tala om att en total valfrihet innebär daghem åt alla barn, för den händelse att alla skulle välja det. Det innebär också arbete åt alla vuxna, för den händelse alla skulle välja att arbeta, och det innebär en arbetslön om man väljer att vårda de egna barnen i hemmet. Och visst skulle en hel del kvinnor och kanske också några män välja att vårda egna barn i hemmet med en arbetslön, särskilt som man när barnen vuxit upp hade en garanterad rätt till ett arbete. Så i detta valfria samhälle skulle det bli en del arbetsuppgifter outförda och en del daghemsplatser lediga — men det är vad som fordras för verklig valfrihet. En sådan valfrihet har inget samhälle råd att erbjuda, så därför borde ordet valfrihet mönstras ut ur debatten. Det är inte valfrihet det är fråga om i dag. I dagens Sverige med en hög arbetslöshet måste den reservarmé som kvinnorna alltid utgjort på arbetsmarknaden krympas. Giv dem ett lagom högt vårdnadsbidrag. Inte så högt att alla kvinnor med barn i aktuella åldrar försvinner från arbetsmarknaden — det pallar inte samhället för. Lagom högt —- som ett plåster på såren åt de arbetslösa kvinnorna, åt dem som inte får en daghemsplats, åt de kvinnor i glesbygd som inte ser ett arbete på mils avstånd. Ja, just så lagom att också några kvinnor väljer att försvinna från arbetsmarknaden för några år i hemmets lugna sköte. Arbetslösheten blir ju inte högre av detta — eller hur? ”Det föds för få barn. Fler kvinnor måste föda ett tredje barn. Och kvinnorna borde börja med barnafödandet tidigare.” Detta är ytterligare ett budskap till de svenska kvinnorna i dessa dagar. Vi hörde det framföras senast i går på TV, och i det programmet fördes också det förra budskapet fram med kraft. Är det omsorg om det svenska folkets fortbestånd som gör att detta budskap förs fram? Knappast! För vad är det som säger att Sveriges optimala befolkningstal är just runt 8 miljoner invånare? Varför inte 12 miljoner, 6 miljoner eller 4 miljoner? Varför lyckan för Sverige ligger i att ha just 8 miljoner invånare har ingen ännu talat om för de barnafödande kvinnorna. Budskapet till kvinnan blir i stället att hon skall börja föda barn tidigt och föda tre eller flera barn. Kvinnorna sviker, de föder bara 1,6 barn i dag. De har dessutom mage att planera detta barnafödande och skaffar sig utbildning, arbete och en viss livserfarenhet först. Kvinnorna föder dessutom allt oftare bara ett eller två barn. Barn behöver sina föräldrars tid, det vet kvinnorna. Två barn går att klara om båda föräldrarna arbetar heltid, och någon förälder kanske dessutom under några år utnyttjar den lagstadgade obetalda sextimmarsdagen. Med tre barn blir det svårare, det vet kvinnan. De tidiga morgnarna blir ännu tidigare. Kanske måste familjen besöka ett fritidshem, ett daghem och en familjedagmamma på väg till jobbet. Det vet kvinnan att hon inte orkar, så hon föder bara två barn. Det här visar tydligt att kvinnorna redan har valt. Majoriteten av kvinnor har valt att både ha barn och arbeta. Det är från den faktiska situationen samhället måste vidta sina åtgärder och inte utifrån en falsk verklighetsbild, där man utgår från att kvinnorna vill vara hemma och föda ett eller flera barn till. Vi i vpk har ingenting emot att stödet till barnfamiljerna stärks — tvärtom. Vi har i många år motionerat i riksdagen om höjda barnbidrag och om indexskyddade barnbidrag. Men det är ett barnbidrag, ett bidrag till barnen. Och alla barn är lika dyra — ja, det första barnet kostar kanske något mer, eftersom möjligheten att ärva saker inte finns på samma sätt för detta barn. flerbarnstillägget ser vi som ett sätt för samhället att nödtorftigt rätta till vad sju års reallönesänkningar har inneburit i form av ekonomiska katastrofsituationer för många, många familjer. Ett höjt barnbidrag behövs och är bra, men det får inte skyla över och rättfärdiga att inga andra åtgärder vidtas för kvinnorna, för familjerna eller för jämställdheten. Barn behöver sina föräldrars tid, sade jag nyss. Har vi tid med barn? Har vi tid med våra gamla föräldrar? Har vi tid att vara med och forma framtiden, att slåss för freden, att göra miljön bättre i det egna kvarteret, att gå på fackmötet osv.? Vi har åtta timmars arbetsdag, som med raster och resor kan bli både tio och elva timmar lång — så vi har oftast inte tid. Två fakta hamras i debatten: Vi har efterkrigstidens största arbetslöshet just nu. Vi måste sänka marginalskatten, för det måste löna sig att arbeta, arbeta mera, arbeta över, arbeta extra. Detta är en ekvation som inte går ihop. Det är inte mera vi skall arbeta, det är mindre. Det är tid vi behöver, också de som skall föda sitt tredje barn. Det är sex timmars arbetsdag vi borde arbeta för, slåss för och göra praktisk möjlig. Vpk har här i riksdagen under hela detta kvinnornas decennium ställt kravet om sex timmars arbetsdag. Vi gör det därför att vi vet att en förkortad arbetstid är en av de viktigaste förutsättningarna för att förbättra kvinnans ställning i arbetslivet och i samhället. I gårdagens TV-debatt om barnafödandet sade en av de medverkande männen att en hundraprocentig jämställdhet kan uppnås först när kvinnorna inte längre föder några barn. Först då kan de bli jämställda på arbetsmarknaden. Detta är inte sant — men det är ett typiskt uttryck för den syn många fortfarande har, nämligen den att arbetslivet aldrig kan anpassas till att de arbetande samtidigt skall kunna ha ansvar för barn. Mannen har ju alltid varit barnlös i arbetslivet, om han så haft tio småttingar hemma i stugan. Kvinnan har tagit ansvar för barnen — och tar ansvar för barnen. Nu begär kvinnan att det skall vara möjligt att både arbeta och ha barn. Om detta säger alltså en del politiska företrädare: Det går inte — arbetslivet kan inte och tänker inte anpassa sig till att de arbetande också kan ha ansvar för barn. Vi säger att det går — och vi säger att sex timmars arbetsdag är en av förutsättningarna för att både kvinnor och män skall kunna ha ett arbete och försörja sig och dessutom kunna skaffa ett eller flera barn och ta ansvar. Givetvis är en annan förutsättning att barnomsorgen är tillräckligt utbyggd och av god kvalitet. En allmän arbetstidsförkortning är också den enda rimliga väg vi kan gå. Det är inte rimligt att passivt låta den tekniska utvecklingen och rationaliseringarna forma ett samhälle där allt färre måste arbeta alltmera medan arbetslösheten samtidigt stiger. Vi anser att vi måste slå in på en annan väg — mot ett samhälle där alla har både rätt och skyldighet att göra en arbetsinsats och att försörja sig. Då måste arbetslivet anpassa sig efter människan och inte tvärtom. Det måste exempelvis för båda föräldrarna gå att kombinera arbete med omsorg om och ansvar för barnen — och det kräver sex timmars arbetsdag. Också den tekniska utvecklingen visar, som jag sade, på nödvändigheten av en arbetstidsförkortning. Arbetstillfällen rationaliseras bort. Robotar ersätter mänsklig arbetskraft. Detta är en utveckling som är i full gång. Om alla människor skall skörda frukterna av de vinster en sådan rationalisering också innebär måste arbetstiden förkortas. Faktum är att på lång sikt är alla överens om detta. Jag har inte läst något framtidsscenario som inte har sextimmarsdagen som något nödvändigt. Också framtidsministern har nu slagit fast att sextimmarsdagen kommer — på den här sidan 2000-talet. Nu är inte arbetstidsförkortning något som plötsligt kommer neddimpande från himlen till en förvånad och lycklig allmänhet, även om man kan tro det när man hör en del debattörer. Det fordras faktiskt en politisk vilja att genomföra den. Det fordras politiska beslut, och det fordras omställningar i samhället. På den här punkten skiljer sig vpk från övriga partier. Vi talar inte bara om sextimmarsdagen, vi vill också genomföra den. Redan 1985 skall arbetstiden i ett första steg förkortas till sju timmars arbetsdag. Det för vi fram i en motion till riksdagen. Det är dags att nu gå från ord till handling, tycker vi. Den tekniska utvecklingen kommer alltså att innebära att mänsklig arbetskraft ersätts med robotar och datorer. Ett annat budskap som i dag når kvinnorna är: Har du ett arbete, riskerar du att snart förlora det. Kvinnor inom den offentliga sektorn utsätts för svångremspolitiken. Kvinnor på kontor, inom handeln och på andra rutinbetonade arbeten riskerar att rationaliseras bort. Dessa farhågor är förvisso inte ogrundade, och det är hög tid för kvinnorna att ta kamp för rätten till arbete, för utbildning och för bevarande och utbyggnad av viktiga delar av den offentliga sektorn. Det är också dags att sudda ut myten att kvinnorna skulle hamna utanför arbetsmarknaden just på grund av tekniken och kvinnornas inställning till teknik. Kvinnorna har onekligen en något annorlunda inställning till teknik än männen — om man generaliserar. Kvinnan fascineras inte på samma sätt av tekniken i sig utan är mera rationell och praktisk i sin inställning till teknik. Men ingen kvinna är dummare än att hon mycket väl klarar av en datamaskin. Däremot förleds man ibland att tro att många män är så dumma att de aldrig kan lära sig klara av en tvättmaskin — men också detta är väl en myt. Helt klart är att exempelvis teknikutbildningen på ett bättre sätt måste svara mot kvinnornas syn på tekniken — de flesta kvinnor tycker inte att det är meningsfullt att sitta och leka framför bildskärmen och skriva små programsnuttar, vilket i sin meningslöshet kan jämföras med att ligga och sparka sig själv trött. Detta måste man ta fasta på i den fortsatta utformningen av utbildningen. Dessa budskap till kvinnorna, som jag har talat om i detta anförande, kan sammanfattas i följande: Kvinnor, ni skall ha vårdnadsbidrag, så att ni kan välja att vara hemma och vårda era barn. Kvinnor, ni måste föda flera barn, så att det svenska folkets framtid säkras. Kvinnor, allt fler av er kommer att bli arbetslösa. Det är ett klart och entydigt och mycket reaktionärt budskap, och det är ett budskap som vänsterpartiet kommunisterna kraftfullt tar avstånd från. Vårt budskap till kvinnorna är i stället: Kvinnor, också ni har rätt till arbete och egen försörjning. Ni skall ha sex timmars arbetsdag. Ni avgör själva när och hur många barn ni vill föda, och era barn skall ha rätt till barnomsorg med god kvalitet. Det här budskapet ger vi kvinnorna, och vi kommer att slåss för att förverkliga detta politiskt.

Herr talman! Marie-Ann Johansson staplar en massa påståenden på varandra i sitt anförande. Några av dem kan jag hålla med om, andra kan jag absolut inte hålla med om. När Marie-Ann Johansson beskriver vad kvinnorna har rätt till i samhället när det gäller arbete håller jag med henne. Kvinnor har samma rätt till arbete som män. De får icke vara en reservarbetskraft, utan de skall ha samma trygghet i jobben. Jag vill peka på att under den tid vi var i regeringsställning ökade antalet kvinnor med fast anställning på arbetsmarknaden med 200 000. Jag betonar att det blev fasta jobb på ett helt annat sätt än tidigare, och det visar den ambition vi har i vårt arbete. Sedan försöker Marie-Ann Johansson att förklena en vårdnadsersättning. Hon förklenar också arbetet med barn i hemmet på ett sätt som jag tycker är ganska förfärligt. Hon säger att man skall försöka locka kvinnorna att vara i hemmets lugna vrå. Jag vet inte om Marie-Ann Johansson har egna barn, men var och en som har varit hemma och tagit hand om egna barn vet att den vrån är långt ifrån lugn. Det är faktiskt ett jobb att vara hemma och ta hand om barn, precis som det är när man gör det i ett familjedaghem eller ett daghem. Det är därför som vi vill ersätta detta arbete. Det måste finnas valmöjligheter. Men jag vill än en gång säga att kvinnan skall ha valmöjlighet liksom mannen. Det är faktiskt inte fråga om att detta är något exlusivt för kvinnan. Marie-Ann Johansson talar om att kvinnorna har obetald sextimmarsdag. Ja, just det! Många kvinnor har i dag obetald sextimmarsdag, dvs. när de har små barn, stannar hemma därför att de vill ge sina barn mera tid, får de ingen kompensation av samhället, Marie-Ann Johansson! Det är det vi vill ge dem. Och vad betyder det inte för en ensamstående och för låginkomsttagaren att få, som vi har föreslagit, 1200 kr. mer än vad man får när man bara har en sextimmarsdag? De har själva valt att ge sina barn mera tid. Vi anser att vi skall stödja dem i det valet. Jag hoppas att Marie-Ann Johansson hörde att jag sade att det måste finnas såväl vårdnadsersättning som daghem, familjedaghem och deltidsförskola för att man skall kunna ha valmöjlighet. Vi får inte sätta den ena gruppen mot den andra, utan vi måste ge en verklig valmöjlighet. Om Marie-Ann Johansson ville medverka till att vi också kan höja nivån på vårdnadsersättningen, så skulle ingen vara gladare över en sådan debatt än vi i centern. Jag vill också upplysa Marie-Ann Johansson om att det häromåret gjordes en undersökning om de politiska partiernas inställning resp. deras väljares inställning. Den undersökningen visade att det bland vpk:s väljare fanns ett starkt stöd för vårdnadsersättning.

Herr talman! Karin Söder fortsätter att tala om att det skall finnas valmöjlighet för kvinnorna, så att de kan välja antingen daghem och jobb eller vårdnadsersättning. Men det finns inte, som jag försökte föra fram i mitt anförande, någon sådan valfrihet. Karin Söder måste därför hålla med mig om att förutsättningen för den valfriheten är att vi har arbete åt alla, även åt dem som väljer att vara hemma och uppbära vårdnadsersättning. Vi måste också ha daghem åt alla barn, för det skulle kunna tänkas att alla valde just alternativet arbete och daghem. En sådan valfrihet är omöjlig att åstadkomma. Jag tycker att det är litet falskt när man säger till kvinnorna att de skulle få valfrihet, för de kan ju inte få det så länge barnomsorgen inte är utbyggd och så länge de inte kan få ett jobb. Vårdnadsersättning innebär inte att de får valfrihet, utan det är ett plåster på såren, som beror på den höga kvinnoarbetslösheten och på bristerna i barnomsorgen. Vi anser att vi måste arbeta för att bygga fler daghem och att genomföra en arbetstidsförkortning så att alla får sex timmars arbetsdag. Vi är också motståndare till att vi har den här obetalda sextimmarsdagen. Den är en nödlösning. Men vi ser inte en utbyggnad av vårdnadsersättningen som något som skulle förbättra den reformen, utan vi anser att sex timmars arbetsdag för alla med bibehållen lönenivå åtminstone för lågoch mellaninkomsttagare är en påbyggnad av den reformen.
Herr talman! Jag vill redogöra litet närmare för den undersökning som jag talade om tidigare. I denna undersökning, som gjordes vid Göteborgs universitet, visade det sig att det bland vpk-väljarna fanns ett starkt önskemål om en vårdnadsersättning, för vilken det bland partiets företrädare inte finns någon förståelse alls. Hos socialdemokratiska väljare var önskemålet ännu starkare. Starkast var det, om jag minns rätt, bland moderata och centerpartistiska väljare. Men centerpartiet har ensamt fått slåss för detta. Människorna vill ha den här typen av valmöjlighet. Marie-Ann Johansson kan ju inte veta hur människor vill välja förrän de har erbjudits båda dessa möjligheter. Det måste finnas daghem, familjedaghem, deltidsförskola — det sistnämnda skall ju i och för sig finnas för alla barn — och öppen förskola till alla som behöver det tillsammans med en vårdnadsersättning, så att man verkligen får veta hur många som vill ha det ena eller det andra alternativet. Marie-Ann Johansson säger att vpk vill ha sex timmars arbetsdag. Jag vill ännu en gång upprepa att man i dag har rätt till sex timmars arbetsdag när man har barn, men man får ingen ersättning för den uteblivna arbetsinkomsten. Vore det inte bra, Marie-Ann Johansson, att medverka till att införa en vårdnadsersättning genom att rösta på centerns förslag, så att föräldrarna åtminstone fick en bättre ekonomi när de frivilligt avstår från att arbeta åtta timmar därför att de vill ge sina barn mera tid. Det är faktiskt barnen som är viktigast i det här sammanhanget. Sedan vill jag ta upp ytterligare en sak. Jag blir faktiskt litet förskräckt när Marie-Ann Johansson hela tiden talar som om kvinnorna ensamma hade ansvaret för barnen. Åtminstone vi politiker måste väl i vårt språkbruk tala om kvinnors och mäns ansvar för sina barn, om vi vill att ansvaret skall vara fördelat. Hur skall annars människor uppfatta att vi strävar efter någon form av jämställdhet mellan män och kvinnor? Hur vi använder språket i det sammanhanget har stor betydelse — kanske större än vi tror.

Herr talman! Jag talade faktiskt i mitt anförande, Karin Söder, om kvinnors och mäns rätt och möjlighet att ha både arbete och barn. Tyvärr är det ju så i dag att det i mycket stor utsträckning är kvinnorna som ensamma tar ansvar. Det är kvinnorna som går ner till deltid, tar sex timmars arbetsdag, stannar hemma osv. Det är kvinnan som får ta ansvaret. När det gäller vårdnadsersättning och vpk-väljarnas syn på den frågan tror jag att vpk-väljarna, om de fick välja mellan ett samhälle där vi har arbete åt alla, bra barnomsorg åt alla barn och sex timmars arbetsdag och ett samhälle där vi har vårdnadsersättning, skulle välja det förra. Inte ens HARO, de hemarbetandes egen organisation, vill ju ha någon vårdnadsersättning utan en lön. Det har jag inte hört någon politiker föra fram. Jag tror att den väljarundersökning som Karin Söder refererar till utgår från dagens situation med arbetslöshet och brist på barnomsorg. Att då också en del vpk-väljare tycker att det kan ligga sympati i vårdnadsersättning förvånar inte mig. Men vi vill inte arbeta för att det samhället skall bestå.

Herr talman! Det är om någon månad ett och ett halvt år sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Halva mandatperioden har då förflutit. Ett och ett halvt år är ingen lång tid. Läget för svensk industri är ändå i hög grad förändrat. Statistik, undersökningar och verkligheten talar ett entydigt språk: Kurvorna för svensk industri pekar nu åt rätt håll. När regeringen tillträdde hade industriproduktionen stagnerat, under 1982 t.o.m. minskat med nära 1 20. Nu visar statistiken för 1983 en ökning med ca 59. Vi närmar oss rekordnoteringarna under toppåret 1974. I flera branscher — verkstadsindustrin, den kemiska industrin — är uppgången tydligare. Vi är på väg att ta igen de förlorade åren från den borgerliga regeringsperioden. Då, 1982, gav Sveriges affärer med utlandet, bytesbalansen, ett underskott på 22 miljarder. Nu har den siffran minskats kraftigt — med över två tredjedelar. Då, 1982, hade svensk industri under flera år förlorat marknadsandelar utomlands. Nu visar statistiken att exportvolymen för 1983 steg med över 10 0, exportvärdet med 25 90. Även här gäller att för vissa viktiga branscher är utvecklingen bättre än genomsnittet. Ett exempel: dataexporten ökar med 76 Jo i värde. Då, 1982, försvann 40 000 industrijobb. Nu visar siffrorna på en vändning. Under 1984 förutspår prognoserna en ökning av industrisysselsättningen. Inom den viktiga verkstadsindustrin beräknas sysselsättningen öka med 2 Ze. Då, 1982, hade industrins investeringar rasat, under bara det året med över 17 90. Nu har den siffran mer än halverats, och förutsättningen för en ökning under 1984 är nu bättre. Kapacitetsutnyttjandet har höjts, så att utbyggnader behövs. Prognoserna pekar på en investeringsökning på 4 26 under 1984. Även om investeringarna är för låga och investeringskrisen är ett av landets stora problem, kan jag ändå konstatera: Sverige avindustrialiseras inte längre. Då, 1982, gick kapitalet i första hand till finansiella placeringar. I dag börjar avkastningen på kapital som satsas i industriproduktion bli lika hög som i finansiella placeringar. Lönsamheten i svensk industri nådde 1983 upp till tidigare rekordnivåer. Prognoserna pekar på ytterligare lönsamhetsförbättringar. Sverige har — förhoppningsvis, vill jag tillägga — börjat vägen ut ur spekulationsekonomin. Men lång väg återstår. Hedervärd produktion måste löna sig mer än spekulation. Det jag här har redovisat är resultat — fakta och ingen skönmålning —- som ger en entydig bild av läget för svensk industri, ett läge som i dag är positivare än på många år. Svensk industri är på nytt på rätt väg, vilket vi alla bör glädja oss åt. Detta nya läge är till stor del resultat av en målmedveten ekonomisk politik och industripolitik och av en positiv förändring i den internationella konjunkturen. Regeringen såg två huvuduppgifter på industripolitikens område vid tillträdet i oktober 1982: För det första: att generellt stärka industrins konkurrenskraft och skapa ökad efterfrågan på svenska industriprodukter. För det andra: att lägga om industripolitiken från subventionering av krisföretag till att stimulera industriell expansion och förnyelse. Att värna om industriell utveckling och förnyelse är en av socialdemokratins hjärtefrågor. Det var nödvändigt att ta itu med båda dessa uppgifter; saknas den allmänna balansen i samhällsekonomin, saknas också möjligheter att bedriva en industripolitik värd namnet. Saknas å andra sidan en målmedveten industripolitik, är det inte givet att utvecklingen automatiskt går åt rätt håll. Regeringens första beslut — devalveringen med 16 96 — var också det första industripolitiska beslutet. Devalveringen, och den massiva satsningen på de statliga investeringsprogrammen var de viktigaste åtgärderna för att generellt stötta industrins konkurrenskraft. Jämsides med detta har också ett intensivt arbete att förnya industripolitiken bedrivits. Industripolitiken måste bygga på att vi samtidigt tar vara på det utvecklingsbara inom de etablerade branscherna, också inom basindustrierna, och på att vi genomför de omstruktureringar och saneringar som är nödvändiga för att vi skall kunna vända blicken framåt och satsa på områden som kan ge oss morgondagens produktion och arbetstillfällen. För flera industribranscher har en omläggning av politiken i detta syfte genomförts. Det gäller tekoindustrin, där regeringen i ökad utsträckning nu satsar på effektivitetshöjande och marknadsstödjande åtgärder. Tekoindustrin har i år en chans att öka produktionen. Det gäller gruvoch mineralindustrin, där regeringen satsat ytterligare 300 milj.kr. på prospektering och projektering av nya gruvor. Det gäller specialstålsindustrin, där förutsättningar skapats för effektivisering och ökad internationell konkurrenskraft inom branschen. Det gäller de statliga företagen, där omstruktureringar och saneringar av bl.a. Statsföretag, ASSI, LKAB och Svenska Varv nu visar sig i kraftiga resultatförbättringar. Det gäller skogsindustrin, där åtgärder vidtagits för att trygga skogsindustrins råvaruförsörjning och för att stimulera vidareutveckling, vidareförädling och export på trävarusidan. Det gäller energipolitikens område, där målmedvetna satsningar gjorts för ett ökat utnyttjande av inhemska bränslen och hushållning — satsningar som också betyder mycket för svensk industri. Industripolitiken under den första halvan av mandatperioden har — vid sidan av insatserna när det gäller de etablerade branscherna — kännetecknats av satsningar på teknisk forskning, utveckling och industriell förnyelse, främst på områden som kommer att ha avgörande betydelse för vår industri. Jag vill särskilt peka på fem beslut. För det första: Prioriteringen av teknisk forskning och utveckling i budgetarbetet. För innevarande budgetår satsas över 9,2 miljarder kronor: För det andra: JAS-projektet, som medför en betydande upphandling av industriprodukter och ger en möjlighet till utveckling, produktion och jobb i avancerad svensk industri. För det tredje: Rymdverksamheten, där beslutet om telekommunikationssatelliten Tele-X innebär en injektion för tekniskt högtstående svenska företag. Beslutet ger stora beställningar i flera svenska industriföretag men också möjligheter till utveckling på området. För det fjärde: Förslaget om ett femårigt mikroelektronikprogram, som innebär en nationell kraftsamling kring ett område som är av stor vikt för Sverige som industriland. Denna satsning omfattar såväl utbildning som forskning och industriell utveckling. För det femte: Det förslag om svensk havsresursverksamhet som innebär åtgärder för att främja forskning, utveckling och industriella satsningar på detta för Sverige viktiga framtidsområde. Jag vågar hävda, att inte under någon period tidigare har en svensk regering på så kort tid fattat så omfattande beslut för svensk industris utveckling och förnyelse. Herr talman! På detta sätt har kursen i industripolitiken målmedvetet lagts om under denna första halva av mandatperioden. I dag pekar många kurvor åt rätt håll. Men det innebär inte att faran eller de långsiktiga problemen för svensk industri skulle vara över. Det innebär inte heller att vi nu bara kan sätta oss ned och vänta på bättre tider. De närmaste åren kommer att kräva hårt arbete och stora ansträngningar. Många människor och regioner kommer att utsättas för svåra påfrestningar, när förnyelsen av industristrukturen fortsätter. Det finns många områden där läget kräver insatser och åtgärder. Den höga arbetslösheten, som är ett annat av de stora problemen i Sverige, måste bekämpas med insatser även inom industrin. Och det är viktigt att säga: Den industriella utvecklingen är avhängig av hur vi lyckas hålla fast vid den kurs vi slagit in på — för den ekonomiska politiken och för industripolitiken. Den är beroende av hur vi lyckas bibehålla svensk industris konkurrenskraft och lönsamhet. Även den regionalpolitiska utvecklingen är beroende av hur vi lyckas med dessa uppgifter. Nu kan det — i spåren av den ekonomiska utvecklingen och industriuppgången — på nytt skapas möjligheter att vända den regionala utvecklingen rätt. Regeringen förstärker därför de regionalpolitiska satsningarna med 283 milj.kr. — över en kvarts miljard. Insatserna riktas till de hårdast drabbade regionerna: Norrbotten och Bergslagen. Med de besluten tillbakavisar vi i praktisk handling allt konstigt tal om en nedrustning av regionalpolitiken. De regionalpolitiska medlen måste förnyas och utvecklas — de är inte avpassade för 1980-talet — men målen ligger fast. Det är nu regeringens avsikt att under den andra halvan av denna mandatperiod fullfölja omläggningen av industripolitiken. Sverige står inför en mycket omfattande och snabb teknisk utveckling, som kommer att sätta sin prägel på hela samhället. Avancerad teknik, datorisering, ny kommunikationsteknologi och automation kommer att få betydelse inte bara för produktionen, utan också för vår vardag. Utvecklingen kommer att ge oss nya problem — men också nya möjligheter. Vår framtid hänger på hur vi lyckas ta vara på dessa och andra möjligheter — för svensk industri och för Sverige som industrination. Min uppfattning är, herr talman, att förutsättningarna för att ta till vara dessa möjligheter är goda. I arbetet med propositionen om industriell förnyelse och utveckling har jag låtit utföra analyser av den svenska industrins läge och framtidsutsikter. De svar man lämnat mig är entydiga: Svensk industri har i dag goda förutsättningar. Efter flera års mödosamt omstruktureringsarbete är den svenska industrins struktur bättre än på länge.

På de teknikområden som väntas bli av störst betydelse för den industriella utvecklingen bedöms Sverige — i de rapporter och det underlag som jag fått i propositionsarbetet — ha mycket goda utvecklingsmöjligheter. Industripolitikens uppgift är att ta till vara dessa möjligheter för Sverige och svensk industri. Regeringen kommer att fullfölja den påbörjade omläggningen av industripolitiken genom att i mars för riksdagen presentera ett samlat program för industriell utveckling och förnyelse. I detta program, liksom i den forskningspolitiska proposition som samtidigt föreläggs riksdagen, ställs siktet in på morgondagens jobb. Vi kommer att gå vidare i arbetet på att bygga upp en avancerad teknisk kompetens och stimulera etablering på högteknologiska områden med snabb expansion. Insatser för att stimulera spridning av ny teknik, utökad teknikupphandling och insatser för ett vidgat samarbete mellan högskolor och industri kommer att finnas bland de förslag som läggs fram för riksdagen i början av mars. Ett särskilt intresse kommer att ägnas de teknikbaserade små och medelstora företagens möjligheter, åt underleverantörernas ställning och åt att stärka nyföretagandet. Vi vill speciellt värna om de små företagens möjligheter att verka och utvecklas. Detta är också en socialdemokratisk hjärtefråga. Herr talman! Regeringen kommer med dessa båda propositioner att ta ytterligare steg för att trygga Sveriges framtid som industriland och välfärdsstat. Vi vill göra det i samverkan mellan företag, löntagare och samhälle — och i politisk samverkan. De framgångar som nåtts i svensk industri är resultatet av politikers, löntagares och företagsledares samlade ansträngningar. Den svenska viljan till samförstånd och samverkan utgör också en styrka för Sverige, jag vill tillägga en unik styrka för vår industri och vårt land.

Herr talman! Det var en smått lyrisk skönmålning av den socialdemokratiska politiken som Thage Peterson presterade. Jag undrade när jag satt och lyssnade om han verkligen tror på den själv. Thage Peterson sade ingenting om det underliggande budgetunderskottet på 92 miljarder kronor, och han gled mycket hastigt förbi arbetslösheten, som nu ligger på 34 20. Ungdomsarbetslösheten, som i dag ligger på 7,7 Jo, nämnde han över huvud taget inte. Skall man räkna som Hans Hagnell vill, måste man ju lägga till alla de övriga som står utanför den reguljära arbetsmarknaden, och då blir siffran 17,6 26. Thage Peterson nämnde inte heller någonting om den höga inflationen på 9 26, som är mycket högre än inflationen i viktiga konkurrentländer. Inte heller nämndes någonting om statsskulden och räntan på denna, som är den näst största utgiftsposten. Vad blir då notan för kommande generationer? Låt mig ta upp ett område. Exportökningen t.ex. har ett stort importinnehåll. Volvo och Saab svarar med sina produkter för ca 40 26. Betoningen av vinsterna i en handfull storföretag skymmer den bistra verkligheten för många mindre och medelstora företag, vilka svarar för hälften av sysselsättningen i näringslivet. Bakom importstatistiken döljer sig många förlorare. Det går många sådana på varje vinnare på devalveringarna. Ökar kostnadsläget ytterligare blir följden att förlorarna förlorar ännu mer. Ett tydligt tecken på inre obalans inom näringslivet är det låga investeringsläget. Bakom detta ligger företagens brist på lönsamhet men framför allt bristen på framtidstro. Inte mindre än 43 olika skatter har höjts, påpekade Ulf Adelsohn tidigare i debatten, och kostnadsläget blir därefter. Den spektakulära vinstuppgången i vinnarföretagen får inte bädda för en avtalsrörelse som kan medföra att förlorarna förlorar ännu mer. Jagtror att Thage Peterson skall fundera litet grand på detta och vänta med att bedöma sin politik till dess det gått ännu ett år och alla de här kostnadshöjningarna slår igenom. Det är ingen överdrift att påstå att pessimismen är utbredd bland många företagare. Det är en följd av lönsamhetsproblemen men också ett påtagligt resultat av en rad politiska beslut sedan 1982. Löntagarfonderna är det mest konkreta exemplet på regeringens oförmåga att förstå vad som menas med ett näringslivsvänligt klimat. Jag undrar om det inte finns någon självkritik bland socialdemokraterna.

Herr talman! Det var en vacker tavla som Thage Peterson här målade upp. Det var bara det att han kanske inte hade kommit fram till den del av målningen där också skuggorna framträder. Å andra sidan är vi självfallet alla glada över om det går bättre för svensk industri. Det skall vi inte sticka under stol med. Men jag skulle faktiskt vilja fråga Thage Peterson om han inte ärligen måste erkänna — han gjorde det litet grand svepande, tyckte jag, men det vill jag ha bekräftelse på — att det nog inte hade varit så idylliskt i dag som han målar upp det, om inte Nils Åsling som industriminister hade mycket kraftfullt medverkat till en strukturomvandling och tagit mycket obehag och fattat många svåra beslut när det gäller våra tunga industrier. Det var ett bra arv när socialdemokraterna trädde till. Det var inga förlorade år. Jag tycker att det erkännandet skall fram här plus ett erkännande av att den internationella konjunkturen självfallet är helt annorlunda nu än den var då. Jag skulle vilja ta upp en annan fråga. Thage Peterson sade att småföretagsamheten är socialdemokraternas hjärtefråga. För oss i centern har det alltid varit en viktig fråga. Vi gjorde stora insatser på det området när vi var i regeringsställning. Men det räcker inte. Vi vet att småföretagen och de medelstora företagen är slagtåliga. De ger sig inte i första taget, och därför är de oerhört viktiga i ett samhälle som vill satsa på full sysselsättning — ett mål som socialdemokraterna nu till dels har lämnat, eftersom de tycks vara nöjda med 3 6 arbetslöshet. Det är inte vi. Vi vill ha ned arbetslösheten lägre. Vi har föreslagit att man exempelvis skall kunna bli befriad från skatt när det gäller sparande till startkapital för ett litet företag — ett sparande som inte skall belastas med skatt. Vi har föreslagit att man skall sänka sjukförsäkringsavgiften med 5 procentenheter för de 15 första anställda, därför att vi vet att sjukfrånvaron är mycket lägre i småföretagen än i de stora företagen. Vi vill också ha utbyggd regionalpolitik, i mycket högre grad än socialdemokraterna föreslagit. Era förslag är inte tillräckliga — de kommer att leda till avfolkning om vi inte tar mer kraftfulla tag. Sedan skulle jag vilja fråga: Har inte Thage Peterson insett att löntagarfonderna är en hämsko för framför allt vår småindustri? Det finns många berättelser om det i dag — när man börjar undersöka hur löntagarfonderna kommer att slå, finner man att effekterna blir mycket större än man från början hade trott. Varför gav ni inte upp? Men ni har chansen än. Ändra er!

Herr talman! Inte oväntat låg tyngdpunkten i industriministerns anförande på positiva kurvor, som skulle vara ett resultat av socialdemokratisk näringspolitik. Anförandet tydde på att man nu i stor utsträckning förlitar sig på exportframgångar och på konjunkturen. Jag tror det kan vara en farlig säkerhetskänsla. Nu nämner industriministern bl.a. tre stora satsningar av avgörande betydelse för industrins utveckling och förnyelse, nämligen forskningsanslagen, JAS och Tele-X. När industriministern nu talar om de positiva faktorer som onekligen finns och som naturligtvis är glädjande finns det skäl att påminna om några fakta. När beslutet om JAS fattades röstade socialdemokraterna emot, bortsett från två ledamöter — tror jag — från Östergötland. Tele-X kom liksom in från sidan efter Nordsatprojektet, och socialdemokraterna var som Thage Peterson säkert minns ganska negativa men har sedan svängt. Forskningsanslagen ökade med något mer än inflationen, vilket var mindre än vad de gjorde under Jan-Erik Wikströms tid. Dessa tre framtidsinriktade åtgärder är alltså alla borgerliga initiativ, som socialdemokraterna fortsatt. Det är sannerligen minst sagt tveksamt att kalla JAS ett resultat av socialdemokratisk näringspolitik. Nu går industrin hyfsat, och vi har naturligtvis ingen anledning att blanda smolk i glädjebägaren — tvärtom. Men inte heller det är resultatet av industriministerns arbete utan en följd av devalveringen och den internationella konjunkturuppgången. Vad regeringen därutöver gjort för industrin och näringslivet i allmänhet är tyvärr mera negativt än motsatsen. Industriproduktionen ökar då snarare trots regeringens åtgärder än på grund av dessa åtgärder. Jag upprepar några exempel från mitt anförande: — försämrade möjligheter att få riskvilligt kapital från hushållens sparande på börsen. Det viktigaste framöver är att behålla näringslivets konkurrenskraft och helst stärka den ytterligare. Det kräver att kostnadsoch prisstegringarna i Sverige i varje fall inte överstiger dem i våra viktigaste konkurrentländer. Vad det då handlar om är mellan 3 och 5 96 per år, i vissa fall ännu mindre. Dit har vi fortfarande mycket långt. I själva verket har en stor del av den fördel devalveringen gav redan ätits upp av prisoch kostnadsstegringarna i Sverige, t.ex. gentemot Västtyskland. Helt avgörande för att få ned prisoch kostnadsökningarna i Sverige är budgetunderskottet och avtalsrörelsen. Detta kräver att regeringen lägger fram förslag om besparingar i de offentliga utgifterna — men det gör man inte.

Herr talman! Reaktionen på mitt tal blev den väntade. Mest bedrövad blev Sten Svensson, därefter Christer Eirefelt, och minst bedrövad blev Karin Söder, som skall ha en eloge för att hon ändå uttryckte glädje över att det har vänt för svensk industri. Jag ville förskona Sten Svensson från att bli påmind om statsskulden och utlandsupplåningen. Det är ju ett arv som den socialdemokratiska regeringen fått av de borgerliga regeringarna. Det var främst Sten Svenssons partibroder och dåvarande partiledare som skötte den våldsamma upplåning som vi nu måste betala av på genom en ökad produktion på export. Sten Svensson kritiserade mig för att ha skönmålat. Han kan kontrollera uppgifterna i mitt tal, så får han se att han inte hade rätt när han anklagade mig för att inte ha återgivit fakta. Jag gled inte förbi arbetslösheten. Jag t.o.m. slog fast att den höga arbetslösheten är ett av våra allra största problem i Sverige och att vi också på industrins område måste vidta åtgärder och göra insatser för att komma till rätta med den höga arbetslösheten. Vad jag sade i mitt anförande var att svensk industri befann sig i ett mycket utsatt läge när den socialdemokratiska regeringen tillträdde i oktober 1982. Produktionen gick tillbaka och var femte maskin stod stilla. Investeringarna rasade, sedan 1979 med en tredjedel. Under de borgerliga åren försvann 180000 jobb i industrin. Enbart under år 1982 var antalet 40000. Svensk industri förlorade marknadsandelar och halkade efter. Jag påminde inte om allt detta på ett brutalt sätt, men nu förstår jag att Sten Svensson ville att jag skulle göra det. Till detta vill jag lägga att framtidstron och tron på Sveriges möjligheter var nere i noll hos svenska folket. Det är inte fråga om någon skönmålning när jagidag lämnar uppgifter om den svenska industrins läge och utveckling. När vi nu, efter ett och ett halvt års regeringsinnehav kan se klara tecken på en omsvängning, så tycker jag att det är märkligt att man riktar kritik mot oss för att vi pekar på de förbättringar som har skett. Jag tillbakavisar den kritiken. Det är enligt min mening viktigt att återvinna vår framtidstro och tron på Sverige som ett framstående industriland och välfärdssamhälle. Likaså är det viktigt att tala om för svenska folket, inte minst ungdomen, att vi åter är på rätt väg. För att klara dagens problem och framtidens oerhört svåra uppgifter måste vi ändå hålla oss fast på den inslagna vägen. Jag fick dessutom ett par konkreta frågor som jag skall försöka besvara. Jag antydde i mitt anförande att insatser för småföretagen kommer att göras. Förslag därom kommer att framläggas dels i förnyelsepropositionen, dels i den forskningspolitiska propositionen i början av mars. Det är riktigt att JAS-beslutet fattades under den borgerliga perioden. Men den industriella uppföljningen av det beslutet hade inte förberetts. Det var det som jag räknade in i de beslut som den nuvarande socialdemokratiska regeringen hade fattat. Under den borgerliga perioden hade man inte på minsta sätt förberett att den upphandling som detta stora försvarsprojekt skulle medföra kom svensk industri till del. Det är vad vi nu har gjort. Vi har satt in en särskild organisation för uppföljning av JAS-beslutet så att svensk industri skall få så stor nytta som möjligt av de stora beställningarna. Det är riktigt, Karin Söder, att jag uttalade att den svenska industrins struktur efter flera års mödosamt omstruktureringsarbete är bättre än på mycket länge. Det är också riktigt att det under de borgerliga regeringsåren skedde ett mödosamt omstruktureringsarbete. Låt mig avslutningsvis, herr talman, säga några ord om regionalpolitiken, en fråga som Karin Söder också tog upp i sitt anförande. Jag gör det med en viss glädje. Jag känner till att ledande centerpartister med jämna mellanrum angriper regeringen för att vi skulle avrusta på regionalpolitikens område. Jag vet inte vad centern är ute efter när man angriper vår politik. Av tre skäl ställer jag den frågan. För det första höll skogslänen på att avfolkas under de sex borgerliga regeringsåren. Det var ju centerns politik som gjorde att den uppgång i skogslänen och andra utsatta områden som skedde under första delen av 1970-talet bröts. För det andra har det inte på många år ställts några speciella centerkrav som på ett klart sätt skulle innebära regional utjämning. För det tredje ökar regeringen det regionalpolitiska stödet för nästa budgetår med 283 miljoner, över en kvarts miljard. Jag kan inte finna några rimliga sakanledningar till centerns kritik mot regeringen för nedrustning av regionalpolitiken, och därför har jag gått och klurat länge på att fråga ledande centerpartister: Varför angriper ni socialdemokratin i regionalpolitiken, när ni inte har fog för det? Kanske fick jag i dag ett svar i ett TT-meddelande. Är skälet möjligen det att man på allt sätt vill ta tillbaka en s.k. gammal centerfråga, även om den liksom centerns miljöfråga mest baseras på vad jag kallat mytbildning? Man måste försöka visa upp sin gamla 70-talsbild. En påminnelse om detta fick vi alltså i dag från TT, som meddelade att en ledande centerpartist efter 20 år har lämnat centerpartiet därför att han menar att centern har glömt bort sina gamla frågor. Är det för att väcka dessa frågor till liv som centern vid många tillfällen under senare tid har angripit mig och socialdemokratin för nedrustning i regionalpolitiken? Är det skälet till att centern nu helt yrvaket på nytt börjar tala om regionalpolitik?

Herr talman! Jag vill inte ifrågasätta Thage Petersons siffror, utan vad jag ifrågasatte var ensidigheten i hans framställning. Genom att enbart hålla sig till en sida av saken kan man invagga många människor i falska förhoppningar. Vad kommer att hända när alla dessa skattebeslut som nyligen har fattats faller ut och rejält påverkar kostnadsläget för näringslivet? Vad kommer att hända när de första vinstdelningsavgifterna i fondsystemet skall betalas in — det blir ju först nästa år? Det är därför det finns anledning, Thage Peterson, att varna för att överdriva optimismen. Vidare säger Thage Peterson att det var vi som gick i spetsen när budgetunderskottet kom till. Låt mig då påminna om att vi under de sex borgerliga regeringsåren fick lyssna till en socialdemokrati här i riksdagens kammare som ständigt bjöd över. Thage Peterson var själv ledamot av näringsutskottet och borde kanske någon gång sätta sig och summera ner samtliga reservationer under dessa sex år när det gäller industristödet, för att se vilket parti som svarade för de högsta buden och vilket som svarade för de lägsta. Den jämförelsen utfaller, det är jag övertygad om, till moderaternas fördel. Det var ju också ni som bildade majoritet här när det gällde stora utgifter på varvssidan. Nej, det finns ingen logik i att först slå ut fasta jobb i industrin genom höga skatter och avgifter, för att sedan skyffla in alltmer skattemedel i AMS och ordna konstgjorda jobb. Vad blir notan för nästa generation? frågade jag i min förra replik. Jag fick inget svar. Jag vill upprepa den frågan, för det är en moralisk fråga. Ulf Adelsohn har tidigare ställt den i debatten här i dag och inte fått något svar av vare sig Olof Palme eller Kjell-Olof Feldt. Det handlar om de två stora fördelningspolitiska konflikterna under 1980-talet. Den ena är avvägningen mellan hur mycket den offentliga sektorn — skall tai anspråk och hur mycket medborgarna och företagen skall få behålla själva. Vårt partis uppfattning är klar: Den politiskt kontrollerade delen av ekonomin måste bli mindre och den del som styrs av människorna måste bli större. Detsamma gäller för näringslivet. Den andra frågan gäller hur mycket vår generation skall betala själv och hur mycket vi skall överlåta på våra barn och barnbarn att betala. Även här har vi tagit ställning. Vår generation skall försörja sig själv. Vi har ingen rätt att skyffla över de räkningarna till våra barn och barnbarn. Detta är solidaritet i ordets djupaste mening. Därför borde Thage Peterson analysera den här problematiken innan han ensidigt beskriver de ljusa bilder som ändå finns — jag skall gärna medge detta på samma sätt som Karin Söder och Christer Eirefelt, men det gäller att säga hela sanningen. En delad sanning är ingen sanning.

Herr talman! Jag kan ursäkta industriministern — det är nämligen jobbigt att vara minister — att han inte har läst alla motioner och därför inte vet vad centern har föreslagit när det gäller de regionalpolitiska satsningarna. Men läser han våra förslag, skall han finna att vi bara på det arbetsmarknadspolitiska området har en satsning inom regionalpolitiken som ligger mer än 300 miljoner högre än regeringens. På trafikområdet ligger vi några hundra miljoner över, och på jordbruksområdet föreslår vi också en kraftigare regionalpolitisk satsning än regeringen. Vi skäms alltså inte alls för vår regionalpolitik, och det gjorde vi inte heller när vi var i regeringsställning. Det gjordes faktiskt ganska mycket i regionalpolitiskt syfte under de svåra åren, men konjunkturerna, oljekriserna och allt detta var emot oss i långa stycken. Jag kan peka på en sådan sak som utvecklingsfonderna, som ju betyder mycket i regionalpolitiskt hänseende och som var ett förslag som genomfördes under vår tid i regeringen. Andra åtgärder skulle också kunna nämnas. Jag tänker då på den jordbrukspolitik som bedrevs inte minst i Norrbotten. Jag tänker på den glesbebyggelserätt som har gjort att vi i dag faktiskt har en levande landsbygd i Sverige. Nu kommer människor fram och säger spontant: Det är fantastiskt hur det ser ut på den svenska landsbygden i dag! Där finns nyproducerade, moderna bostäder i en utsträckning som icke förekom för tio år sedan. Dess värre gör socialdemokratiska kommunalmän och kvinnor många gånger sitt yttersta för att hindra att människor får välja den boendeform som de skulle vilja. Det skulle finnas mycket mer att peka på, men jag skall ta de sekunder jag har kvar i anspråk för att rikta en fråga till industriministern som jag faktiskt ställde tidigare i mitt anförande, när han inte var här. Vi har ju en nedgång i handeln mellan de nordiska länderna från 25 9o till 20 96. Det är allvarligt, om tanken på Norden som hemmamarknad — som vi tillsammans har drivit ganska hårt — inte skulle få något innehåll utan urholkas. Jag skulle gärna vilja höra, om industriministern är villig att medverka till lättnader i valutaregleringar och när det gäller andra tekniska hinder så att Norden som hemmamarknad blir någonting positivt för människorna och sysselsättningen i Norden.

Herr talman! Jo, industriministern, jag uttryckte också glädje över att det går bra för vissa delar av industrin, och det tycker jag att det finns skäl att göra. Att upphandlingen av JAS-projektet delvis fick ske efter regeringsskiftet är inte så konstigt, eftersom beslutet låg så till i tiden. Att det är ett projekt som socialdemokraterna har varit emot kommenterade inte industriministern. Liksom i många andra sammanhang hänvisas till den s.k. förnyelsepropositionen, som väl snart skall ligga på riksdagens bord. Jag förmodar att industriministern känner trycket, framför allt från småföretagarhåll, på att den verkligen skall innehålla konkreta förbättringar. Det är inte märkvärdigt om man möter rätt mycken skepsis ute i företagen, eftersom åtgärderna hittills sannerligen inte har underlättat för småföretagen. Det vore alltså intressant, om Thage Peterson kunde ge litet mer ledtrådar än de vi hittills har fått. Kommer småföretagarna att få fortsätta att ta ut stora belopp för att kunna betala höjda förmögenhetsskatter? Kommer försämringarna för aktiesparandet att upphävas, så att företagens försörjning med riskvilligt kapital underlättas? Finns det några tankar på en särskild bolagsform för småföretag som är enklare än den som gäller för Volvo och ASEA? En fråga som för folkpartiet är mycket angelägen är: Kommer regeringen att gå dem till mötes som på olika områden nu kräver etableringskontroll? Eller är man beredd att ta till vara konsumenternas intresse och slå vakt om näringsfriheten? I så fall borde nog Sven Heurgrens kommission få en vink om detta. Då kunde mycket arbete med att hitta på olika former av tillståndstvång sparas.

Herr talman! I dagarna har svenska folket, ärade kammarledamöter, så smått börjat tänka på den förestående självdeklarationen. Kontrolluppgifterna har kommit från arbetsgivarna, bankerna har sedan länge kommit med sina saldobesked och deklarationsblanketter finns utlagda här och var. De närmaste veckorna kommer många människor att märka hur mycket besvärligare det blir att deklarera i år efter den mångomtalade skatteuppgörelsen våren 1981. När det gäller den statliga skatten kommer man att få lära sig att denna nu skall delas uppi ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Det sistnämnda skall räknas fram även för dem som inte når upp till den s.k. brytpunkten, som för inkomståret 1983 är 116800 kr. Hur man makar emellan skall fördela och beräkna A och B-inkomst med hänsyn till de två nya inkomstskattebegreppen skall jag inte här närmare gå in på — det skulle ta timmar. Jag nöjer mig med att säga att det är garanterat komplicerat. Samma besvärligheter återkommer när det gäller att försöka räkna ut om det blir överskjutande eller kvarstående skatt, dvs. om man får skatt tillbaka eller restskatt.

Den sistnämnda är extra komplicerad, eftersom 296 skall utgå på hela årets inkomst och ytterligare 196 på inkomsten under andra halvåret. Det är onekligen en prestation av riksskatteverket att antalet sidor i årets skatteupplysningsbroschyr inte behövt utökas trots de många nya reglerna. Herr talman! Jag skall nu lämna de tekniska problemen och övergå till en betraktelse över utvecklingen på skatteområdet, och den är onekligen skrämmande. Åren 1983 och 1984 kommer förmodligen att gå till historien som de stora skattehöjningarnas år — valåret 1985 kanske man förhoppningsvis är något mer återhållsam från socialdemokratiskt håll. Sammanlagt under 1983 och 1984 har skatten höjts med inte mindre än 24 miljarder kronor. Mot denna bakgrund ter sig onekligen sänkningen av marginalskatten inte bara som blygsam utan också som i allra högsta grad mångdubbelt finansierad. I det skärpta skattetryckets spår följer kravet på nya kontrollåtgärder, något som verkligen inte rimmar särskilt väl med vice statsministerns ständiga tal om mer frihet för människorna. När det gäller nya förbud är socialdemokraterna betydligt mer handlingskraftiga än när det gäller att ta krafttag för att försöka få rätsida på landets ekonomiska problem. Under de knappt ett och ett halvt år som gått sedan socialdemokraterna återkom till makten har vi bl.a. begåvats med en utbyggd generalklausul, en angiverilag, skärpt kontroll av utlandstransaktioner plus en lång rad förslag från BRÅ och Eko-kommissionen som ännu inte hunnit omsättas i lagstiftning. Många av de nya skatter och avgifter som vi begåvats med hämmar den ekonomiska utvecklingen. Man frapperas dessutom av att flera av dem kommit till på ett generande hafsigt sätt. Så sent som i mitten av maj förra året avvisade ett enhälligt skatteutskott en partimotion från vänsterpartiet kommunisterna om en omsättningsskatt på aktiehandeln. Mindre än sex månader senare ligger en proposition om en sådan omsättningsskatt på riksdagens bord. Någon utredning om konsekvenserna eller någon remissomgång brydde man sig inte om och knappast heller de sakliga skäl som kom fram vid uppvaktningar inför skatteutskottet. Givetvis hörde man inte lagrådet. Beslutet om en kraftigt höjd förmögenhetsskatt för 1983 fattades då blott två av årets 52 veckor återstod. Den reformen luktade inte bara retroaktiv lagstiftning lång väg, den drabbade också högst orättfärdigt villaägare och många företagare som har sina tillgångar bundna i det egna företaget. Detta har man inte tagit hänsyn till, utan helt styrts av en önskan att komma åt kursuppgången på aktiemarknaden. Vattenkraftsskatten är ett annat sällsynt missfoster i den nya beskattningsfloran. Den fick kraftföretagen att låta vattnet rinna förbi turbinerna, eftersom det var billigare att köpa skattefri överskottskraft från Norge än att utnyttja de egna beskattade vattentillgångarna. Samtidigt som vattnet rann förbi turbinerna rann värdefull valuta ut ur landet. I gårdagens tidningar stod att läsa att kraftföretagen gått med på att upphöra med förbisläppen inför hotet att energiministern i annat fall skulle skärpa beskattningen så att det inte var lönt att köpa utländsk kraft. En annan tokig skattelagstiftning fick vi för ett år sedan när riksdagsmajoriteten beslöt att höja det preliminära B-skatteuttaget från 100 9; till 120 70 av den slutliga skatten näst föregående år. Detta innebär att det i lagen faktiskt står inskrivet att regeringen räknar med en årlig inflation på ungefär 10 26. Kan någon företrädare för regeringspartiet förklara för mig hur detta går ihop med regeringens tal om att inflationen i år skall begränsas till 4 96 och nästa år till 2,5 96? Med förvåning har jag kunnat konstatera att ingen representant för skatteutskottets socialdemokrater finns på talarlistan eller ens i kammaren. 80 70 av budgetens intäkter kommer från skattesidan, därför är naturligtvis skattefrågorna i en remissdebatt viktiga. Varför gömmer sig socialdemokraterna? Jag kan alltså inte fråga någon av skatteutskottets socialdemokrater, men kanske Grethe Lundblad, när hon så småningom kommer in i kammaren och skall tala som närmaste socialdemokratiska representant, kan ge mig en förklaring på detta och även ett svar på den fråga jag ställde strax innan. Passa då också på att svara på om det är tillfredsställande att höja förmögenhetsskatten när blott två veckor återstår av året och om lagen om omsättningsskatt på aktier var tillfredsställande förberedd. För den alldeles övervägande delen av svenska folket är kommunalskatten den i särklass drygaste, den tar ungefär 30 20 av den beskattningsbara inkomsten i anspråk. Dessutom är den som bekant proportionell och slår därmed hårdare mot de lägre inkomsttagarna. Den kommunala sektorn har tillåtits expandera alldeles för kraftigt. Under 1970-talet inrättades mer än 400 000 nya tjänster i kommuner och landsting. Det innebär att vi fick fem nya tjänster varje timme dag ut och dag in under hela 1970-talet. Även om den utvecklingen något har bromsats upp, beräknas volymökningen under innevarande år bli strax under 2 70. Med det enorma underskott vi har i den offentliga sektorn är detta självfallet alldeles på tok. Moderata samlingspartiet har under flera år hävdat att vi inte har råd med någon expansion alls. En nolltillväxt måste ovillkorligen vara målsättningen för 1985. Vi moderater anser att det är totalt fel att medelst skattehöjningar försöka få rätsida på vår ekonomi. Därför avvisar vi alla skattehöjningar utom vissa punktskattehöjningar, exempelvis på alkohol. Vi vill ta bort den 2-procentiga löneskatten, omsättningsskatten på aktiehandeln, hyreshusavgiften och den två gånger skärpta förmögenhetsskatten samt dessutom avskaffa förmögenhetsskatten på arbetande kapital i småföretag. Vi vill återinföra inflationsskyddet av den statliga inkomstskatteskalan och upphäva begränsningen av underskottsavdragens skattemässiga värde. Skattefondssparandet bör återinföras, reavinstskatten på aktier återföras till den ursprungliga nivån och likaledes bör lindringen av dubbelbeskattningen av aktieutdelningar återinföras. Vi kräver också att skogsvårdsavgiften sänks till 0,3 26 och att videoskatten tas bort. Det förslag om reformerad inkomstbeskattning av barnfamiljerna som moderata samlingspartiet presenterade i en partimotion för några veckor sedan kommer närmare att utvecklas under avsnittet familjepolitik. Samtidigt med dessa skattesänkningsförslag, som för helår beräknas kosta ca 11 miljarder kronor, har vi föreslagit besparingar på netto 29 miljarder, varigenom underskottet i budgeten skulle kunna sänkas med nära 18 miljarder kronor. Det är förunderligt och beklagligt att socialdemokraterna är så fixerade vid skattehöjningar att de inte kunnat eller velat ta intryck av vad som hänt i andra länder där man sänkt skatten kraftigt.

Moderata samlingspartiet har med sina olika skattesänkningsoch besparingsförslag visat vägen till ett sådant bättre samhälle. När skall socialdemokraterna ha vilja och mod att tänka om?

Herr talman! De ekonomisk-politiska frågorna intar i dagens remissdebatt en central plats. Det är ganska självklart med den dåliga ekonomi som vårt land utan tvivel har. Budgetunderskottet ligger, trots beräknad konjunkturuppgång, nästan oförändrat, trots den mängd av skatteskärpningar som socialdemokraterna med vpk:s hjälp har drivit igenom sedan hösten 1982. Jag förstår att socialdemokraterna känner oro för framtiden. Inte ens socialdemokraterna kan väl tänka sig att fortsätta i samma stil och ständigt höja skatterna. Men de har ändå aviserat en ny skatt inför detta år. Det är den s.k. fastighetsskatten, en ny typ av skatt som drabbar dem som äger sin bostad eller villa. Från centerns sida säger vi ett bestämt nej till denna skatt, liksom vi har gjort till flertalet skatteskärpningsförslag som socialdemokraterna har lagt fram. Vi har en typ av fastighetsskatt, varför då införa nya och orättvisa bestämmelser? Eller är det ägandet som socialdemokraterna vill klämma åt? Det sägs ofta, också från socialdemokraterna, att man vill förenkla. I verkligheten har utvecklingen hittills under den socialdemokratiska regeringstiden gått i motsatt riktning. Hela raden av förändringar gör skattebestämmelserna än mer invecklade. Införandet av avdrag för fackföreningsavgifter strider helt mot den uppfattning socialdemokraterna företrätt när det gäller andra speciella avdrag. Även de nya bestämmelserna angående avdrag för resor till och från arbetet är krångliga och strider mot den målsättning socialdemokraterna tidigare haft, att man skall ha rätt till avdrag för i princip alla resekostnader om tidsvinsten per dag är två timmar. Nu slopas rätten till avdrag för bilens fasta kostnader, trots att bilpriserna ständigt stiger. Ovanpå allt detta aviseras nu också en höjd fordonsskatt. För företagarna är situationen än värre genom de s.k. räntetilläggen, som utgår oberoende av om vederbörande har några räntekostnader eller ej. Att man skall beräkna räntetillägget på bilens inköpspris är än mer orimligt. Om samma ägare behåller bilen i 10-12 år, skall hela tiden räntetillägget räknas på inköpspriset. Är inte detta en utmanande orättvisa, som vi borde rätta till under detta riksmöte? Vi har från centern ett sådant krav i en partimotion, och jag hoppas att vi skall kunna finna en vettig lösning på detta problem. Även för företagarnas och särskilt jordbrukarnas bostäder har deklarationsbestämmelserna krånglats till. När vi i skatteutskottet förra året diskuterade denna fråga uttalade utskottet: ”Även i de fall då det för bestämmande av UTB krävs särskilda upplysningar av den skattskyldige bör uppgiftslämnandet avsevärt begränsas. Utskottet förutsätter att RSV genom olika åtgärder så långt möjligt underlättar uppgiftslämnandet.” Tyvärr finner vi inte så mycket av detta när vi nu fått se årets deklarationsblanketter. Skattepolitikens utformning är av stor betydelse för småföretagens utveckling och överlevnad. Småföretagen är starkt påverkade av olika skatteregler, inte minst genom de psykologiska effekter som skatterna medför. I det lilla företaget, där ägaren själv är verksam, spelar skatteuttaget en förhållandevis större roll än i ett stort företag med oftast passiva ägare. Därför föreslår centern i en särskild ”småföretagsmotion” bl.a. att förmögenhetsskatten slopas på det arbetande kapitalet, att ett avgiftsfritt bottenbelopp av egenföretagares inkomst införs, att sjukförsäkringsavgifter för de mindre och medelstora företagarna sänks och att forskningsavdraget återinförs. Centerns utgångspunkt för skattepolitiken är dels att skatt skall betalas efter bärkraft, dels att skattesystemet skall stimulera arbete, sparande och investeringar. Självfallet kan en viss inbyggd motsättning finnas mellan dessa båda målsättningar. Det fordras därför en väl balanserad skattepolitisk strategi för att klara både fördelningspolitik och tillväxt. Alla olika krafter som påverkar det ekonomiska utfallet i landet måste samverka för att utvecklingen skall kunna ledas i rätt riktning. Bland det allra viktigaste är att de enskilda medborgarnas ekonomiska beteende bringas i god överensstämmelse med de samhällsekonomiska målen. Skattesystemet är det politiska medel som kraftigast påverkar människors ekonomiska handlande. Därför är det av avgörande betydelse för möjligheterna att uppnå ekonomisk balans i Sverige att skattesystemets ”styreffekter” är de ur samhällsekonomisk synvinkel riktiga. Styr skattesystemet folks handlande i fel riktning, mot ökad konsumtion och improduktiva investeringar, riskerar alla övriga ekonomiska insatser att bli ett slag i luften. Mot denna bakgrund har den progressiva utgiftsskatten kommit att framstå som ett intressant alternativ till det nuvarande inkomstskattesystemet. Mycket i utgiftsskatten ligger i linje med centerns grundläggande värderingar om jämlikhet, resurshållning och decentralisering. Ambitionerna att med hjälp av skatterna främja jämlikheten kan inte bara bevaras genom att utgiftsskatten liksom inkomstskatten är progressiv. De får också större möjligheter att slå igenom i praktiken, eftersom möjligheterna till skattemanövrer, nolltaxering och skattefusk minskar. Att småspararna å ena sidan gynnas och att beskattningen av kapitalvinster å andra sidan beskattas hårdare överensstämmer också med centerns uppfattning. Utgiftsskattens progressiva beskattning av konsumtionen bör rimligen leda till en dämpning av dagens överkonsumtion av köp-, slitoch slängmentalitet. Därigenom kommer hushållning med resurser i vid mening att te sig mer lönande. Vi anser dock att man inte skall föregripa utredningens slutliga ställningstagande, men det borde vara möjligt att göra förändringar i de nu gällande skattereglerna för att uppnå några av de fördelar som ett helt genomfört utgiftsskattesystem skulle medföra. Vi har därför i en motion om s.k. privata investeringskonton en delmodell som kan ge erfarenheter inför en mer genomgripande skatteomläggning. Sparsystemet med privata investeringskonton föreslås utformas så att insättningar på kontot berättigar till en skattereduktion med 50 26 av insatt belopp. Viss begränsning av högsta möjliga insättningsbelopp bör införas. Skattereduktionen skall sedan kvarstå så länge inget uttag görs från kontot. På sikt bör det också vara möjligt att införa regler som medger att de sparade medlen utan skattekonsekvenser kan överföras till annat produktivt sparande, såsom direktägda aktier, obligationer, skattkammarväxlar, bostad, eget företag. De på detta sätt överförda sparmedlen skall sedan kunna beskattas vid realiserandet av den produktiva investeringen. Från samhällets synpunkt är det viktigt att genom sparande skapa ett utrymme för investeringar som leder till ökade inkomster och ökad konsumtion i framtiden. Det finns ett gemensamt intresse för alla att den totala kapitalbildningen i samhället inte blir för låg och därigenom äventyrar den framtida standardutvecklingen. Den marginalskattereform centern, folkpartiet och socialdemokraterna enades om 1981 var avsedd att stimulera arbete och dämpa avdragsexpansionen. Socialdemokraterna har tyvärr sedan de kommit i regeringsställning i flera omgångar allvarligt försämrat innehållet i reformen genom ensidiga förändringar. Det gäller inflationsskyddet, skatteskalans utformning och införandet av rätt till avdrag för fackföreningsavgifter. Vi föreslår att reformens ursprungliga utformning återställs både vad gäller indexskydd och vad gäller skatteskalor. Beklagligt nog fortsätter den osakliga debatten om innehållet i och värdet av den nu pågående skatteomläggningen. I höstas, när frågan om omläggningens förverkligande på allvar sattes på sin spets, kunde också moderater i ledande ställning uttala som sin mening ”att det är angeläget att reformen genomförs”. Ändå längre i sitt erkännande av att reformen är värdefull gick TCO och SACO, som i uppvaktning i kanslihuset nära nog framställde det som ett oeftergivligt krav att reformen skulle genomföras. Trots de förändringar som socialdemokraterna genomdrev i strid mot den överenskommelse som gjorts kvartstår ändå de väsentliga delarna av reformen. Från centerns sida anser vi att reformen är så betydelsefull att den bör fullföljas, och den fastlagda målsättningen om högst 50 96 marginalskatt åt 90 96 av inkomsttagarna bör stå fast. Men moderaterna har återupptagit sin kampanj mot skatteomläggningen, främst mot regeln om begränsning av underskottsavdragen. Detta har de gjort trots att de själva var med om att börja utreda denna fråga och trots att vi har något av världens mest generösa avdragsregler när det gäller räntekostnader. I Västtyskland, som skatteutskottet besökte i höstas, är avdraget för räntekostnader begränsat till ränta på lån med inteckning i fastighet, och därtill är avdragsbeloppet begränsat till 10000 mark eller ca 30000 kr. Jag är förvånad över att man när det gäller dessa frågor ensidigt framför kritiska synpunkter, när det ändå står klart att åtgärder måste vidtas för att begränsa den utveckling som vi har kunnat konstatera. I den moderata propagandan nöjer man sig inte med att angripa innehållet iskatteomläggningen, utan nu går man ut och sprider en direkt oriktig, för att inte säga vilseledande, uppgift om vad skatteomläggningen innehåller. I ett brev till väljarna från Ulf Adelsohn för några månader sedan påstås det att ränteavdragen nästa år, 1985, skall begränsas till 50 96. Det är beklagligt att inte ens en partiledare vet vad avdragsbegränsningen innebär. Underskottsavdragsregeln innehåller ingen bestämmelse om begränsning av ränteavdragen. Däremot begränsas värdet av underskottsavdraget till 50 20. Tidigare regler innebar i fråga om en person med underskottsavdrag och med 80 90 marginalskatt att samhället fick stå för 80 20 av kostnaderna och den enskilde för 20 70. Med hänsyn till den enorma ökning av underskottsavdragen som skett under det senaste årtiondet måste vi ändå inse att någon begränsning måste göras. Nu beslutade regler innebär att inga begränsningar finns beträffande ränteavdragen. Om inkomsten däremot ligger över brytpunkten, f.n. 123000 kr., begränsas värdet av underskottsavdragen till 50 96. Detta är en väsentlig skillnad mot vad Ulf Adelsohn framhöll i sitt brev. I går kunde vi läsa en helsidesannons i Expressen där moderata samlingspartiet ger sken av att skatten för en person med 80000 kronors inkomst är 67 000 kr. Är då detta sant? Nej, det är ett försök att vilseleda allmänheten och förvränga verkligheten. Den arbetsgivaravgift på 29000 kr. som inräknats i erlagd skatt har erlagts innan inkomsten fastställts till 80 000 kr. Om man vill räkna in arbetsgivaravgiften i erlagda skatter, måste till inkomsten läggas motsvarande belopp, 29000 kr. Inkomsten blir då 109 000 kr. i stället för de 80 000 kr. som redovisas i annonsen, och behållningen efter skatt 42 000 kr. i stället för de 13 000 kr. som angivits i annonsen. Utgår man från att inkomsten är fastställd i taxeringsnämnden till 80000 kr., då är arbetsgivaravgiften redan fråndragen. Då blir den totala skatten enligt de beräkningsgrunder som tillämpats i nämnda annons 38000 kr. och behållningen efter skatt likaså 42 000 kr. Vi skall därtill uppmärksamma att man här räknar skatt på ett annat sätt än vi brukar göra när vi talar om inkomster efter skatt. Den direkta skatten till stat och kommun utgör enligt tabellerna i annonsen 27 600 kr. Det är ungefär en tredjedel av inkomsten. Jag beklagar att moderata samlingspartiet i en sådan här stor annons har gått ut på ett sätt som vilseleder allmänheten. Jag hoppas verkligen att man tar avstånd från dessa uppgifter och att det är ett olycksfall i arbetet att man gett en felaktig bild av den skattereform som håller på att förverkligas. Sedan kan vi diskutera i hur stor utsträckning arbetsgivaravgiften är en skatt eller en avgift för försäkring. Otvivelaktigt är den allra största delen en avgift för sjukförsäkring och ATP. Skatten är och förblir kontroversiell. Alla tycker att skatten är för hög. Många av vårt lands invånare är djupt oroade över det stora underskottet i budgeten. Vi måste enligt min uppfattning vara än mer återhållsamma på utgiftssidan. Från centerns sida har vi lagt ett budgetalternativ, där underskottet är 10 miljarder mindre än regeringens. Och vi har gjort detta utan att föreslå några skattehöjningar. Också på familjepolitikens område har vi föreslagit betydande förbättringar för barnfamiljerna utan att höja skatten. Att finansiera stödet till barnfamiljerna på det sättet att alla skulle betala samma belopp, enligt förslaget 1350 kr. oberoende av om man har 10000, 100000 eller 1 milj.kr. i inkomst, är orimligt och orättvist. Det riktas i dag kritik mot den progressiva beskattningens regler, som innebär att den som har en större inkomst också får betala en slant mer till det gemensamma. Denna beskattningsform har tidigare varit en självklar regel. Jag och mitt parti står fast vid denna målsättning också i dag.

Herr talman! Jag hade hoppats och trott att jag skulle få diskutera skatter med socialdemokraterna, men under mitt inledningsanförande fanns ingen socialdemokrat i kammaren och inte heller någon sådan från skatteutskottet på talarlistan, så det är väl inte säkert att jag får tillfälle att diskutera skatter med socialdemokraterna. Men Stig Josefson ville diskutera litet med oss moderater, och då skall jag naturligtvis ta upp den handsken. Stig Josefson ondgjorde sig över att vi moderater vill ha bort de skattemässiga begränsningarna av underskottsavdragen. Det är riktigt att vi krävt det. När vi var i regeringsställning var vi med på att det skulle göras en utredning om icke tillfredsställande underskottsavdrag. Det är en helt annan sak än att gå med på att sådana begränsningar av underskottsavdragen skulle genomföras. 90976 av alla underskottsavdrag är räntor på villalån. Vi hade i regeringsställning gemensamt lovat villaägarna att de skulle få full avdragsrätt för sina räntor. Vi ville stå fast vid det löftet. Det var det som gjorde att vi inte ville vara med på de begränsningar av underskottsavdragen som sedan kom.
Herr talman! Jag blir förvånad när Knut Wachtmeister säger att man var beredd att utreda frågan och att det är stor skillnad mellan att utreda och att verkställa. Det kan väl inte vara så att man begär en utredning för att komma ifrån en besvärlig fråga? Jag trodde att man gjorde en utredning för att kunna rätta till det hela.
Herr talman! Jag tror att både Stig Josefson och jag är medvetna om att det kan finnas underskottsavdrag som stöter många människor, exempelvis avdragsrätt för stora lån till en lyxbåt e. d. Därför var vi beredda att göra den här undersökningen och försöka få bort de icke lämpliga underskottsavdragen. Men vi ville icke tumma på löftet till landets kanske en miljon villaägare.
Herr talman! Varför kommer inte detta fram i debatten? I dag för man fram en hämningslös kritik av underskottsavdragen — utan hänsynstagande till vilken typ av underskottsavdrag det gäller. Jag fick inget svar på frågan om Adelsohns skrivelse om ränteavdrag.

Herr talman! Sedan regeringen tillträdde hösten 1982 har den genomfört en dammsugningsoperation utan motstycke i syfte att finna nya skatter eller gamla som man skulle kunna höja. Folkpartiets representanter har tidigare från denna talarstol hävdat att denna skattjakt inte kommer att ge det åsyftade resultatet. Nya skatter inkräktar på underlaget för andra skatter, och statens inkomster ökar inte enligt beräkningarna. Ett höjt skattetryck påverkar också menligt människors möjligheter att påverka sin egen ekonomiska situation. Det sprider en maktlöshetskänsla, och ur denna växer inga nya satsningar för framtiden. Jag har sammanställt de skattehöjningar som regeringen genomfört sedan tillträdet, och det är sannerligen en diger lista. Jag tror, herr talman, att det kan ha sitt intresse att till protokollet läsa in denna lista. Antagligen skulle det också löna sig att anmäla densamma till Guinness rekordbok. Denna publikation skulle därmed förmodligen berikas med ett oslagbart rekord. Tillåt mig alltså att göra en redovisning, som dock måste bli mycket summarisk.

Vi får avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen. Regeringen har aviserat en statlig fastighetsskatt. Nedskrivningsmöjligheterna för varulager sänks från 60 till 50 96, vilket drabbar främst de småföretag som industriministern talade så varmt om före middagspausen. Det särskilda forskningsoch utvecklingsavdraget kommer att slopas.

Marginalskatterna höjdes i inkomstskiktet mellan 18 och 21 basenheter, vilket också var en försämring av skatteuppgörelsen. Herr talman! Vad jag nyss läste upp är alltså resultatet av mindre än ett och ett halvt års socialdemokratiskt regeringsinnehav. Denna redovisning av skattehöjningar leder mig ofelbart in på skatteadministrationens våndor att på ett korrekt sätt tillämpa den snårskog av bestämmelser som den vildvuxna faunan av skatter av alla de slag har skapat. Vi upplever redan nu hur enskilda skattebetalare kommer i kläm beroende på detta snåriga system. I denna kammare har passerat revy exempel på varvsarbetare som inte kan duscha, eftersom de då får avdrag för sina bilresor till arbetet, skatteindrivare som använder helikopter, m.m. Det enda sättet att slippa att hamna i ett oformligt kontrollsamhälle är att rensa i floran av skatter. Jag tycker att man skall följa det råd som Tage Erlander gav vid en intervju häromdagen. Han sade då att man bör låta folk behålla mera av sina inkomster. Såväl Jan-Erik Wikström som Björn Molin har tidigare i dag redovisat de viktigaste delarna av vår skattepolitik. Jag nöjer mig därför med en kortfattad summering. Folkpartiet säger nej till en fortsatt skärpning av skattetrycket. Skattereformens intentioner skall genomföras. Folkpartiet har sedan många år tillbaka krävt en sänkning av marginalskatterna. Av denna anledning såg vi den skatteöverenskommelse som träffades i april 1981 som ett värdefullt steg i en skattepolitik för ekonomiskt tillfrisknande. Folkpartiet kräver därför ett fullständigt inflationsskydd för skatteskalorna. Devalveringen på 16 20 gjorde det fullt naturligt att införa ett sådant skydd. Det är också för mig fullständigt obegripligt att regeringen inte ville gå med på detta krav. Tror regeringen själv på sin förmåga till inflationsbekämpning, finns det ju över huvud taget ingen anledning att inte gå folkpartiet till mötes på denna punkt. Folkpartiet avvisar självfallet en förmögenhetsbeskattning som innehåller konfiskatoriska element som drabbar produktivt sparande. Devalveringens fördelar har huvudsakligen kommit de stora företagen till del. Skärpningen av förmögenhetsskatten genom den tillfälliga höjningen kommer därför att hårt beröra mindre och medelstora företag. Den nedre gränsen för förmögenhetsskatten har också satts så lågt att exempelvis ett vanligt villaboende i en nedamorterad fastighet kan drabbas. Det kan t.ex. handla om ett ganska vanligt pensionärspar, som nu helt plötsligt också måste betala förmögenhetsskatt. Folkpartiet menar att detta inte är rimligt. Folkpartiet avvisar också de skärpningar som regeringen infört för produktivt sparande. Skall Sverige ta sig ur den nuvarande ekonomiska situationen krävs att man stimulerar investeringar och produktivt sparande. Folkpartiet menar att boendet skall beskattas på likvärdiga grunder. Därför avvisar folkpartiet den realisationsvinstskatt på bostadsrätter som beslutades strax före jul. Enligt vår mening bör regeringen göra en översyn av realisationsvinstbeskattningen av olika tillgångar. Folkpartiet vill ha fortsatta marginalskattesänkningar. Den marginalskattereform som omfattar åren 1983-1985 är enligt vår mening inte tillräcklig. Vi vill därför gå vidare med fortsatta marginalskattesänkningar även under den följande treårsperioden. Målet bör vara att inkomster upp till 200000 kr. i 1983 års penningvärde inte träffas av högre marginalskatt än 50 96 år 1988. Marginalskattetaket bör då också sänkas till 70 90. Herr talman! Folkpartiet har alltid hävdat att det måste löna sig att arbeta. Med den skattepolitik som jag här har skisserat blir det också en tillväxt som skapar bättre resurser för Sveriges folk.